Herr talman! Det regeringsförslag om fastare former för närradion som riksdagen nu har att ta ställning till är ett fullföljande av tankar som i full politisk enighet framförts av de två senaste radioutredningarna. 1974 års utredning konstaterade att ”det finns behov på det lokala planet som inte tillgodoses av den allmänna rundradion och som enligt vår mening inte heller kan tillgodoses av denna.

Sändningarna skall ingå som ett naturligt led i den ordinarie verksamheten.” Regeringens förslag om närradio bygger — liksom de båda utredningarnas — på uppfattningen att när de tekniska förutsättningarna finns för lokala sändningar av det slag det här är fråga om, bör sådana medges. Det finns ett verifierat behov av sådana sändningar. Det finns tekniska möjligheter att tillgodose detta behov utan att andra legitima intressen träds för när. Vilka skäl finns det då att lägga hinder i vägen och säga nej? Försöksverksamheten med närradio har nu pågått i tre år. Erfarenheterna är entydigt positiva. De organisationer — sammanlagt drygt 400 inom de 16 försöksområdena — som deltagit i verksamheten har genomgående varit positiva i sin bedömning. Avsikten med närradion var från början att det existerande ideella föreningslivet skulle få möjlighet att sända radioprogram med begränsad geografisk räckvidd. Försöksverksamheten har visat att intresset varit så stort att också sammanslutningar som inte utan vidare kan hänföras till folkrörelsefamiljen har sökt sig till närradion. Vi har tagit hänsyn till detta vid utformningen av de förslag som återfinns i propositionen. Vi fasthåller vid den ursprungliga avsikten och föreslår ett par preciseringar som är ägnade att reservera närradion för just det existerande ideella föreningslivet. För att få sändningstillstånd skall en sammanslutning ha en annan huvudsaklig verksamhet än att sända närradio. Den skall också ha bedrivit verksamhet inom sändningsområdet under minst ett år. Det har talats och skrivits åtskilligt om de etiska regler som bör gälla för närradion. Det kan kanske sägas att vi var för optimistiska när vi fastställde reglerna för försöksverksamheten. Enligt min mening sammanhängde detta med att vi räknade med att kretsen av sändande organisationer i högre grad än vad som skett skulle begränsas till de ideella folkrörelserna i egentlig mening. Behovet av klarare och mera utförliga etiska regler har framgått av försöksverksamheten. För mig är det naturligt att i huvudsak anförtro denna fråga åt de sändande organisationerna själva. Jag ser också med tillfredsställelse att arbetet kommit långt när det gäller att gemensamt för de sändande organisationerna utforma etiska regler som ligger mycket nära de regler som gäller för pressen. Det är också viktigt att nämna att riksdagens andra beslut när det gäller ändring av tryckfrihetsförordningen och brottsbalken innebär att ett förstärkt skydd införs för invandrare mot diskriminerande behandling. Resultatet av den pågående yttrandefrihetsutredningen måse givetvis också leda till ett ställningstagande när det gäller yttrandefriheten i närradion, även om det av naturliga skäl dröjer något. För att skapa möjlighet att komma till rätta med säkert sällsynta fall av grova överträdelser av yttrandefrihetsreglerna i närradion förordar jag i propositionen att närradionämnden skall få möjlighet att dra in sändningstillståndet om en sammanslutning har sänt ett program som i en lagakraftvunnen dom har befunnits innefatta yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i närradio. Behovet av förstärkta etiska regler för närradion är därmed enligt min mening tillgodosett. Det har vid olika tidpunkter under försöksverksamheten ställts oroliga frågor om de olika närradiosändarnas geografiska räckvidd. Programmen kunde en del fall inte höras inom hela kommunen. Man ville därför gärna ha starkare sändare för att nå längre. Det finns i propositionen inga förslag om sändarstyrka. Men syftet är detsamma som med försöksverksamheten: att möjliggöra sändningar med begränsad geografisk räckvidd. Jag vill också klargöra att närradion är tänkt som en möjlighet för de föreningar inom de ideella folkrörelserna som vill ta vara på chansen att den här vägen nå medlemmar och andra inom sitt naturliga verksamhetsområde. Närradion är däremot inte tänkt som en ny radiokanal med ett heltäckande program för hela landet. Det finns inte heller några andra ambitioner när det gäller utbyggnaden än de som kommer till uttryck i det ideella föreningslivets egna ställningstaganden. Det innebär att man på en del orter kommer att gå in för närradion, medan man på andra orter avstår. Det viktiga är att rätten att sända närradio nu slås fast. De sammanslutningar som deltagit i försöksverksamheten och som svarar mot de bestämmelser som nu föreslås gälla bör i möjligaste mån få fortsätta sina sändningar utan avbrott, och med början under andra halvåret i år bör närradiosändningar successivt kunna komma i gång på nya orter. Inga andra inskränkningar bör därvid gälla än de som betingas av att det finns gränser för televerkets möjligheter att investera i sändare och för den centrala myndighetens administrativa resurser. Jag har i propositionen framhållit att det vore fel att hävda att närradion nu funnit sin slutgiltiga form. Jag är tvärtom övertygad om att den fortsatta verksamheten kommer att ge nya erfarenheter, som det är naturligt att successivt tillföra närradion i dess helhet. Det ingår därför i regeringens förslag att den närradionämnd som föreslås få det administrativa ansvaret för verksamheten fortlöpande skall följa utvecklingen och när den själv finner det lämpligt föreslå regeringen de korrigeringar och kompletteringar av reglerna som kan visa sig nödvändiga. Det skall också ingå i nämndens uppgifter att därvid beakta de erfarenheter som kan vinnas av den pågående försöksverksamheten med allemansradio inom lokalradion. Personligen är jag övertygad om att dessa samlade erfarenheter av olika former av föreningsradio kommer att lägga grunden till en ännu bättre närradio än den som nu kan börja byggas ut. Jag Nr 162 vill också framhålla att jag har svårt att se att det finns sakliga motiv för att så Onsdagen den som skett i debatten ställa närradion och lokalradions allemansradio mot 2 juni 1982 varandra, att försöka få dem att framstå som alternativ, som utesluter varandra. Så förhåller det sig inte. Allemansradion är en del av lokalradions Närradioverksamverksamhet. Den lyder under samma programregler som all verksamhet her inom Sveriges Radio-koncernen och finansieras med medel som där kan ställas till förfogande. Närradion däremot är en verksamhet som bedrivs helt vid sidan av Sveriges Radio och dess programföretag, på de ideella organisationernas eget ansvar och egna villkor. Den bekostas också i sin helhet genom dessa organisationers egna frivilliga insatser. Allemansradion och närradion har därmed olika uppgifter och kan existera sida vid sida. Jag har tidigare sagt, och vill upprepa det i dag, att jag ser det som angeläget att försöken med allemansradio inom lokalradiobolaget kan fortsätta och att man inom Sveriges Radio-koncernen tar vara på de positiva erfarenheter som denna verksamhet ger. Men vad det nu i första hand gäller är att dra de naturliga slutsatserna av den försöksverksamhet med närradio som pågått sedan våren 1979. Den visar bl.a. att man inom det ideella föreningslivet i vårt land är beredd att ta på sig det ekonomiska ansvaret för en utbyggd närradioverksamhet. Den idealiteten skall inte mötas med förbud utan med att de möjligheter som finns generöst ställs till förfogande. Att så sker är innebörden i regeringens proposition om närradion.

Herr talman! Radiooch TV-verksamhet skall bedrivas av företag i allmänhetens tjänst. Programutbudet skall uppfylla kravet på opartiskhet och saklighet. Där skall finnas en balans mellan olika åsiktsriktningar. Samhällets mediepolitik skall garantera mångfald och integritet i etermedierna. Dessa bör ha en sådan utformning att de utan kommersiella hänsyn kan ge ett brett och varierat utbud. Det har varit en styrka att vi i vårt land haft ett brett parlamentariskt stöd för dessa grundläggande värderingar i fråga om radiooch TV-verksamheten. Socialdemokratin har här av tradition haft ett gott stöd av centerpartiet. Jag beklagar att centerns mediepolitik i dag inte är lika pålitlig som tidigare. Etermedierna var redan från början mycket centralistiska. De tekniska förutsättningarna medgav ingen annan lösning. Sedan de tekniska och ekonomiska villkoren givit förutsättningar för en decentralisering var det naturligt att utveckla former för lokala etermedier. Efter ett omfattande utredningsarbete kunde beslut fattas här i riksdagen år 1975 om utbyggnad av lokalradio. Den fick av naturliga skäl ske successivt. Lokalradion byggdes upp som en länsradio, med i princip en huvudredak tion i varje län. Men redan från början fanns en strävan att utveckla flera mindre redaktioner. Och försök inleddes också med s.k. ”public access”, dvs. att i olika former låta publiken själv få möjlighet att producera program. Det mest omfattande och kända försöket gjordes i allemansradion i Gimo. Allt detta utvecklingsarbete skedde inom ramen för den övergripande mediepolitiska syn som jag inledningsvis kort refererade. Men folkpartiet hade i valrörelsen 1976 lovat att bryta radiomonopolet. Därför måste man till varje pris åstadkomma en förändring när man 1978 presenterade förslag till nytt radioavtal. Det var anledningen till den onödiga och dyrbara uppspjälkningen av Sveriges Radio i flera bolag. Det var också anledningen till att den s.k. närradion skapades med de former den gavs. Jag vill slå fast att det fanns och finns ett starkt behov av att utveckla en aktivare kommunikation mellan enskilda och grupper. En lokal radioverksamhet är ett viktigt instrument i det sammanhanget. Det är vi socialdemokrater angelägna att framhålla, och vi vill med all kraft medverka till att skapa förutsättningar för detta. Vi ansåg emellertid att försöken med denna lokala radioverksamhet i första hand borde få utvecklas inom ramen för den redan uppbyggda lokalradion. Våra skäl var i huvudsak följande: 1. Ett sådant system erbjuder alla organisationer och enskilda lika villkor. Det är i den meningen mera demokratiskt än närradion, som den nu har utvecklats. 2. Programutbudet tillgodoser kravet på saklighet och balans mellan olika åsiktsriktningar, och mångfalden ökar. 3. Inom ramen för lokalradion kan kommersialisering av etermedia förhindras. Den borgerliga riksdagsmajoriteten avslog tyvärr våra förslag. Den försöksverksamhet som våren 1979 inleddes blev inte förutsättningslös. Det framstod tidigt som helt klart att utbildningsministerns direktiv om försöksverksamheten bara var ett sätt att faktiskt etablera en viss form av närradio. En modell som i allt väsentligt var förhandsbestämd skulle förverkligas. Trots att försöken byggdes ut på 16 orter gavs inga möjligheter till variation. Endast en modell har prövats. Detta har också påtalats av den särskilda utvärderingsman som arbetar åt närradiokommittén. Vi som deltagit i närradiokommittén har hela tiden kunnat se hur departementet styrt utredningsarbetet. Det har varit nästan rörande att se med vilken omsorg sakkunniga ur utbildningsdepartementet bevakat varje Nu står vi i den helt unika situationen att riksdagen skall ta ställning i en fråga innan försöksverksamheten är avslutad och, vad mera är, innan utredningen lämnat sina slutliga förslag. Något sådant torde aldrig tidigare ha inträffat. Vi har alltså en utredning som ännu inte har presenterat sina förslag. Trots detta står riksdagen nu inför ett beslut. Jag frågar: Vad tjänar det till att lägga ned pengar och arbete på en utredning, vars resultat man inte vill ta del av? Utredningen tvingades lägga fram ett s.k. preliminärt betänkande redan efter ca ett års försöksverksamhet. Den vetenskapliga utvärderingen som kostat ca 1 milj.kr. tvingades avkorta sitt tidsschema för att passa hetsporrarna i utbildningsdepartementet. Någon uppföljning av lyssnarundersökningen i april 1980 har inte skett. Remissvaren på det preliminära betänkandet gav en klar rekommendation: avvakta en grundligare utvärdering, innan slutlig ställning tas. Det var vad huvudparten av de traditionella remissinstanserna sade. Men detta struntar regeringen i. Också de alternativa försök med allemansradio som riksdagen så småningom kunde enas om nonchaleras av regeringen. Dessa försök inleddes för drygt ett år sedan. Nu heter det i propositionen att det är värdefullt om denna verksamhet ”kan fortsätta ännu någon tid på de villkor som nu gäller”. Därigenom skapas, heter det, förutsättningar för jämförbara iakttagelser rörande närradio och allemansradion. Men, Jan-Erik Wikström, vore det inte klokt att invänta dessa jämförande iakttagelser innan en fortsatt utbyggnad av den ena modellen anbefalls? En annan fråga: Vad menas med ”ännu någon tid på de villkor som nu gäller”? Det har påtalats i borgerliga motioner att detta är ett uttryck för en mycket snäv syn på allemansradion. Medger denna skrivning egentligen någon utbyggnad av allemansradion? Är regeringen beredd att verka för en utbyggnad. av allemansradion? Kulturutskottets majoritet avvisar vårt förslag om ett uttalande i den riktningen. Jag beklagar det. De allemansradioförsök som pågår i Ljusdal och Ängelholm har blivit mycket uppskattade. Man skulle kunna säga att de har överträffat förväntningarna. Allemansradion är öppen för både föreningar och enskilda. Den medger sändningar över i princip hela kommunen — medan närradion täcker enbart tätortsområdena. Allemansradion är lika tillgänglig för resurssvaga som för resursstarka. Jag tycker att det finns stor anledning att i denna debatt återge några av de reaktioner som hittills kommit fram från dem som har sysslat med den här verksamheten. Det finns många sådana reaktioner, och jag tar fram några vittnesmål ur en rapport från Radio Ljusdal. Ann-Christine Dahlgren, löjtnant i Frälsningsarmén, gör följande summering av fördelarna med allemansradio framför närradio: En liten organisation behöver inte binda sig vid att ha regelbundna program. Då blir också programmen mer levande och inspirerande. Fler lyssnar när programmet går ut på P 3-sändare än när det går ut på egna sändare. Föreningar med dålig ekonomi har lika stor chans att få vara med. Allemansradion engagerar också enskilda som inte är med i någon förening. Fler amatörer vågar sig fram. Programmen har mer kvalitet än kvantitet. Verksamheten skapar naturliga kontakter med olika grupper i samhället. Så långt Ann-Christine Dahlgrens, Ljusdal, summering av fördelarna med allemansradio framför närradio. I tidningen Närradion, den 6 december 1981, säger ordföranden i folkpartiets lokalavdelning i Ljusdal: ”Radio Ljusdal når ut över hela kommunen. Det kan man inte klara med närradion.

Allemansradion har lyckats engagera en större andel av föreningarna på sina försöksorter än vad närradion har gjort på någon av sina försöksorter. — Det är en ganska intressant iakttagelse. Kraven på saklighet och opartiskhet i programutbudet som Lokalradion har att beakta har inte inneburit några svårigheter i allemansradion. — De innebär alltså inte några inskränkningar i möjligheterna till utsändningar. Slutligen: Vill man stärka demokratin i samhället genom att låta så många åsikter som möjligt komma fram, då måste man ge utrymme i etern för såväl enskilda som föreningar. Detta är den summering som sociologiska institutionen vid Uppsala universitet gör. Allt detta har folkpartiet och moderata samlingspartiet varit ointresserade av. För folkpartiet tycks närradion ha blivit en prestigefråga. Den skall därför drivas igenom till varje pris. Nu ser vi i utskottsarbetet hur moderaterna försöker vara ännu duktigare än folkpartiet när det gäller att öppna och bygga ut närradion snabbt och fritt. Centern har i denna fråga beskrivit en litet vingligare färd. I oktober 1980 var vi socialdemokrater i närradiokommittén överens med centern om att utredningen borde redovisa ett s.k. debattbetänkande. Utan att ta ställning i alla frågor skulle vi genom att redovisa erfarenheter och alternativa lösningar få en öppen och konstruktiv diskussion till stånd för det fortsatta utredningsarbetet. Men köpslagan i regeringen ledde till att centerns representant i utredningen i november 1980 redovisade en anslutning till folkpartilinjen. Så pressades ett betänkande fram under svår tidsnöd vid årsskiftet 1980-1981. Hösten 1981 var det dags för nya turer. Då redovisade centerns riksdagsgrupp att den ville ha en förlängd försöksverksamhet med närradio och allemansradio innan slutlig ställning skulle tas. Detta beslut refererades av Karl-Eric Norrby i flera tidningsartiklar i december 1981. Men efter förnyade diskussioner inom regeringen presenterades ånyo en uppgörelse mellan centern och folkpartiet. Den s.k. kompromissen bestod i att orden ”permanentning av närradion” ersattes av uttrycket ”ge närradion fastare former”. I sak hade ingenting ändrats — bara vokabulären. Detta är ett ganska trist exempel på det politiska språkets förfall. Genom att använda olika uttryck för samma sak vill man ge intryck av att ha fått igenom sina olika krav. Sanningen är otvetydigt den att centern än en gång har övergivit sin uppfattning. Det vore hederligt att erkänna detta. I stället fullföljer man nu också i kulturutskottets betänkande denna lek med ord. Den har resulterat i den mycket märkliga reservationen nr 3 i utskottets betänkande. Där föreslår moderaterna att riksdagen skall tala om för regeringen hur regeringens egen proposition egentligen skall tolkas. Dess värre har moderaterna rätt. Propositionen innebär inte fortsatt försöksverksamhet, som centern låtsas. En icke tidsbegränsad närradiolag stiftas. En permanent närradionämnd inrättas, och närradioverksamheten byggs ut över hela landet. Det vore intressant att på denna punkt höra upphovsmannens, dvs. utbildningsministerns, egen tolkning av sin proposition. Är moderaternas krav om en permanentning av närradion tillgodosett? Om en fortsatt försöksverksamhet skall bedrivas, vilket vissa vill ge sken av, varför får då närradiokommittén inte fortsätta med den verksamheten? Varför behöver man inrätta en närradionämnd? Vi socialdemokrater anser att en bred allmänhet skall kunna få tillgång till etermedierna. Det är vår allvarliga mening. Detta är viktigt. Alla grupper — även de resurssvaga — bör ges möjlighet att producera lokala radioprogram. I detta syfte vill vi gå vidare med att utveckla olika modeller härför. Propositionen är tyvärr i många avseenden bristfällig. Nya kostnader — hur stora vet ingen i dag — läggs på de organisationer som vill delta i radiosändningar. Det medverkar till att ytterligare begränsa yttrandefriheten. En annan svaghet är att de lokala närradioföreningarna ges en myndighetsfunktion som inte har prövats i försöksverksamheten. Konstitutionsutskottet konstaterar också att det föreligger oklarheter bl.a. i fråga om tillståndsgivningen. Det finns därför skäl att ytterligare pröva olika modeller av denna närradioverksamhet under ett par år på de orter där verksamheten nu bedrivs. Vi vill inte stänga närradion på de orterna utan utveckla alternativ. Framför allt bör de lovande försöken med allemansradio få utvecklas ytterligare, innan riksdagen tar slutlig ställning i dessa frågor. Vi föreslår därför förlängd försöksverksamhet i ytterligare två år med närradio på nuvarande försöksorter. Vi föreslår därtill en utbyggnad av allemansradion på ett antal nya orter. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Regeringens proposition 1981/82:127 om närradioverksamheten innehåller flera konstruktiva förslag, som det finns all anledning att ställa sig bakom. Den provisoriska lagstiftningen ersätts med en särskild närradiolag. Den nuvarande närradiokommittén ersätts med en närradionämnd. Uppenbarligen har regeringen önskat ge närradioverksamheten en förstärkt ställning. Från moderat håll anser vi detta vara riktigt. Men då måste man samtidigt beklaga att propositionen på väsentliga punkter är glidande i sina formuleringar. Betyder förslaget t.ex., att från halvårsskiftet 1982 är närradion permanentad? Inte ens på en så enkel fråga går det att få ett rakt svar. Närradion skall få fastare former, sägs det. En egendomlig hybrid mellan försöksverksamhet och permanentning har konstruerats. En sådan skvader, där vingarna är folkpartiets och den tunga kroppen är centerns, har nog ganska svårt att lyfta från marken. Men det kanske inte heller är meningen; den skall flaxa men inte flyga. Man får lätt det intrycket när man läser propositionens uttalanden om utbyggnadstakten. Utbyggnaden skall ske successivt och vara försiktig. Tanken är tydligen att utvecklingen av närradion skall bromsas av staten. På dessa punkter har moderata samlingspartiet en annan uppfattning. Vi anser att det klart skall sägas ut, att närradion nu permanentas. Det blir en signal, såväl till dem som arbetar med närradio som till övriga intressenter, att de kan inrätta sig för en mer långsiktig verksamhet. I reservation 3 har vi därför föreslagit att riksdagen, med anledning av den moderata motionen 1981/82:2319, ger regeringen till känna att propositionen skall tolkas så, att en permanentning av närradioverksamheten kommer till stånd. Ett sådant tillkännagivande är motiverat av att propositionen är oklar och att utskottsbehandlingen knappast gjort saken tydligare. Reservation 5 gäller utbyggnadstakten. Propositionens motiv för återhållsamhet är föga övertygande. Ett skäl skulle vara televerkets möjligheter att investera i nya sändare. Att televerket med en årlig omslutning av över 9 miljarder kronor och en investeringsvolym på 3 å 4 miljarder inte skulle kunna tillhandahålla behövligt antal sändare, vilka f.ö. skall ge full kostnadstäckning, det kan ju ingen ta på allvar. Det andra skälet anges vara önskemålet att så långt möjligt begränsa den centrala administrationen. Även detta verkar minst sagt sökt. Per deltagande organisation blir rimligen kostnaden för central administration lägre, ju bredare verksamheten är. Skall föreningslivet, som anges, självt bära dessa kostnader, är det bra om vi får en ordenlig utbyggnad redan från början. Det är beklagligt att mittenpartierna har denna halvhjärtade attityd till närradion, trots de goda resultaten och föreningslivets intresse. Skall verkligen stora delar av landet behöva vänta med att få komma i gång? Hur försvarar man i längden den orättvisa som detta innebär? Det bör i stället vara organisationernas önskemål som styr utbyggnadstakten.Jag yrkar bifall till reservation 5. Senare i debatten kommer Anders Björck att ta upp frågor angående ansvarighetslag och rätt för föreningar att själva anskaffa sändare. I betänkandet behandlas även ett antal motioner om allemansradion. Den frågan diskuterades här i kammaren så sent som den 25 mars. Jag skall därför fatta mig kort. Allemansradion är en utmärkt form av lokalradioverksamhet. Förhoppningsvis kommer den, som motionärerna önskar, att kunna vidareutvecklas och byggas ut. Hur snabbt det kan ske måste vara en fråga för lokalradiobolaget och Sveriges Radio-koncernen. Fullt utbyggd skulle allemansradion, enligt en modell som tagits fram inom LRAB, kosta ca 50 milj.kr. per år. Några nya pengar av den storleksordningen kan ej tillföras bolaget och har inte heller föreslagits från något håll. Därför måste utvecklingen bli mer långsiktig. Men det är viktigt att slå fast — och där delar jag helt och hållet utbildningsministerns åsikt — att allemansradion aldrig kan ersätta närradion och därför inte skall ses som ett alternativ. Allemansradion följer radiokoncernens regelverk, inkl. kraven på opartiskhet och saklighet. Närradion har, inom sina givna ramar, en betydligt större frihet. Allemansradion ger tidsmässigt mycket begränsat utrymme i etern, närradiosändningarna kan i princip gå dygnet runt. Allemansradion kostar mycket pengar, närradion finansieras i allt väsentligt av organisationerna själva. Närradion har aktiverat många människor. Den skapar engagemang och tar till vara den idealitet som finns i det svenska föreningslivet. Det är de levande föreningarna, de som känner att de har ett budskap, som kommer till sin rätt, inte de ombudsmannastinna. Det är nog förklaringen till det obehag som man från socialdemokratisk sida känner inför utvecklingen. Med propositionens förslag tas ett steg framåt. Men det finns all anledning att göra det större och mer målmedvetet. Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer att använda mig av en rad citat i detta inlägg. Jag kommer också att citera ett närradioprogram som har ett mycket motbjudande innehåll. Programmet har sänts i Stockholm och bandats av en enskild person. Det citatet kräver givetvis varlighet, och det finns anledning att förvarna om det: Det rör sig om en utsändning av rasistisk och antisemitisk propaganda av det slag som Hitler och Goebbels bedrev och som många av oss en gång hoppades slippa höra efter 1945. Givetvis är sådan rasistpropaganda inte kännetecknande för närradion som helhet. Men det är allvarligt nog att den här typen av program över huvud taget kan sändas ut i etern i vårt land, och exemplet har stor betydelse för kammarens bedömning av ansvarsfrågorna när det gäller närradion. Nu sägs det i kulturutskottets betänkande att det i den föreslagna särskilda närradiolagen kommer att införas ett skydd mot rasdiskriminering. Uppgiften att föreskriva etiska regler för närradion skall emellertid enligt regeringens förslag anförtros de sändande sammanslutningarna. Grova yttrandefrihetsbrott förutsätts kunna leda till att sändningstillstånd återkallas. I propositionen säger utbildningsministern att de farhågor som har framförts var överdrivna. Det står på s. 16 i proposition 127. Jag citerar följande ur propositionen: ”Både de sändande sammanslutningarnas självkontroll och lyssnarnas förmåga att ta hänsyn till närradions speciella karaktär underskattades. Antalet ifrågasatta överträdelser av vad man kan ha haft rätt att kräva i fråga om god publicistisk sed har under försöksverksamheten varit påfallande litet.” Jag ber kammarens ledamöter att ha detta i åtanke när jag fortsätter att belysa frågan med ytterligare citat. Jag skall nu i stället citera en debattartikel som i går publicerades i Dagens Nyheter. Den har skrivits av en av närradions tidigare varma anhängare. Han heter Göran Folin, journalist vid Radio Klara i Stockholm, en av de mer föredömliga sammanslutningarna inom närradion.Göran Folin skriver följande: ”Den som följer närradion i Stockholm har knappast kunnat undgå att lägga märke till de återkommande inslagen av mer eller mindre öppen rasism, antisemitism och hets mot invandrare. Vid några tillfällen har detta uppmärksammats i övriga medier och därvid har berörda myndigheter och politiker fått tillfälle att uttrycka sin vånda över att ”för tillfället” inte kunna stoppa sådant. Allmänheten, och kanske också riksdagen, har fått intrycket att det bara rör sig om en barnsjukdom, som lätt kan botas när väl närradion permanentas.” Göran Folin är orolig för att den föreslagna närradiolagen inte kommer att kunna skydda oss mot den här typen av propagandasändningar. Han erinrar om att ingen av anmälningarna mot den här typen av inslag ens har lett till åtal. Justitiekanslern har friat i samtliga fall. Ett annat problem i sammanhanget är att lyssnarna kan få intrycket att det som efter den 1 juli sänds i en statligt reglerad närradio får samma status som det som sänds i den likaledes statligt reglerade Sveriges Radio. En statligt reglerad närradio skulle kunna få en skickligt inlindad propaganda mot invandrare och andra minoriteter att framstå som mer trovärdig än i dag. Jag skall citera ytterligare ur Göran Folins artikel: ”Jag förutser alltså att närradion får lära sig leva med det ökande antal tämligen obskyra föreningar som likt Fitler på sin tid ser radion som ett viktigt propagandainstrument. Frågan är då hur detta kommer att hanteras av närradion själv, dvs av övriga sändande föreningar. —---tendensen, att närradion utvecklas till en särradio, är naturligtvis allvarlig även från andra synpunkter, inte minst för lyssnarintresset och lyssnarnas respekt för mediet. Det är därför märkligt att inga ordentliga Jag vill nu, herr talman, inför kammaren referera även en av de påtalade Onsdagen den rasistiska och antisemitiska sändningarna från närradion i Stockholm. Det 2 juni 1982 gäller ett inslag i Öppet Forums sändning den 30 mars i år. Jag skulle ha velat att riksdagens tekniker spelade upp det bandande utdraget ur nämnda program för kammaren, men detta är inte möjligt.

Jag skall i stället referera programmet. Där talas om att invandringen skapar ekonomisk bankrutt. Sedan glider de båda pratande rasisterna över på ämnet knarklangning och associerar på så sätt alla våra invandrare med knarklangning. Så här glider samtalet, eller snarare snacket, hela tiden. Än så är det socialdemokratin som får ett lösryckt påhopp för förräderi mot arbetarklassen. På ett annat ställe i programmet kallas pingströrelsen i Sverige för Fiffladelfia, med en liten underförstådd antydan i samtalet att det förekommer ekonomiskt fiffel inom denna rörelse. Alla de fem riksdagspartierna framställs också utan närmare argumentering som fosterlandsförrädiska och fascistiska. De båda sladdrande, anonyma mansrösterna i programmet säger aldrig rent ut att man hatar judar eller att man skulle vilja begå våldshandlingar mot viss folkgrupp — det bara antyds. I stället citeras Dagens Nyheter för att man i samtalet skall få tillfälle att tala om vad man kallar ”den här hetsfilmen Förintelsen som skall spelas här som TV-serie i höst”. Det framställs också som ren nyhetsförmedling när programpratarna talar om att en förening ”genom judiska församlingen vänt sig till skolministern Ulla Tillander, centern, för att få bidrag med 300 000 kr. Pengarna skulle användas för att informera svensk ungdom om antisemitismen.” Sedan kommer i förbigående kommentaren att ”antisemitismen, det är ju folkets självförsvar ——=—- vi måste ju helt enkelt ta upp det. Vi måste ju försvara oss emot imperialismen från Israel. Vi får fråga Ulla Tillander om inte vi kan få lite pengar också för att det är ju inte bara en som skall föra fram sin talan.” Det framgår av samtalet i denna närradiosändning att den ”ideella” organisationen Öppet forum tycker att den förening som vill informera svensk ungdom om antisemitismen ”kan gå till mosaiska kyrkan. Där kan de ta sina 300 000 kr. ———- mosaiska kyrkan som har så mycket pengar - och Bonnier han skänkte ju bort en 4,5 miljoner till Israel. De kunde han skänka här också.” Så resonerar man i det här radioprogrammet, som alltså har sänts ut i närradion i Stockholm. Av den kvaliteten är denna ideella organisations argumentering. Skattepengar skall inte gå till sådant ”tjafs” som att informera om antisemitismen. Antisemitismen har funnits i alla tider, säger programmakarna i Öppet Forum och upprepar än en gång påståendet att antisemitismen ”är ju folkets självförsvar mot en främmande grupps inkräktning på olika områden.” 73 Utdraget talar för sig självt. Jag har besparat kammaren de värsta bitarna. Nu sägs det i utskottsbetänkandet att det i den närradio som skall byggas ut efter den 1 juli skall kunna ges sändningstillstånd endast till lokala ideella föreningar, församlingar inom svenska kyrkan och obligatoriska studerandesammanslutningar. En förening får dock sända närradio endast om den bedriver annan verksamhet som är dess huvudsakliga uppgift. Men vad finns det nu för garantier för att inte Öppet Forum efter den 1 juli betraktas som en lokal ideell förening? Vilka krav skall ställas på annan verksamhet som skall vara denna rasistiska grupps huvudsakliga uppgift? Öppet Forum är förvisso inte representativt för all närradio inom den nuvarande försöksverksamheten. Lyckligtvis är den inte det. Men Öppet Forum är inte ensamt om att stå för den här typen av övergrepp mot yttrandefriheten. Andra exempel finns tyvärr. I propositionen säger utbildningsministern att försöket med närradio har inneburit att en ny form av radiosändningar prövats i vårt land och att olika budskap under fria former och på de sändande sammanslutningarnas eget ansvar har kunnat framföras i etern. Men vad är det som är så alldeles nytt? Har landets utbildningsminister aldrig i sitt liv lyssnat på en radiohögmässa i den gamla monopolradion? Vad var dessa program om inte budskap under fria former och på de sändande sammanslutningarnas eget ansvar? Visserligen axlades ansvaret formellt sett då liksom nu av radioföretaget, i enlighet med avtalet med staten, men det har ju aldrig förekommit någon styrning från radions sida gentemot de olika förkunnelseprogram som sedan länge har sänts i radio. Och detta hade ju kunnat byggas ut inom lokalradion. Sådana ambitioner hade vi som startade lokalradion 1977.Jag var själv som yrkesutövare med i den verksamheten. Vi inriktade oss på ökad tillgänglighet och ökad mångfald. Ingenting talar emot att inte lokalradion skulle mäkta att ge de många och även de små och fattiga organisationerna utrymme i etern, jämsides med att man också gav de många vanliga och kanske ofta föreningslösa människorna utrymme på makthavares bekostnad. Lokalradion har arbetat för detta, och allemansradioförsöken är att se i den förlängningen. Men samtidigt har det också ett egenvärde att lokalradion skulle få byggas ut och utvecklas så, att verksamheten även gav arbetstid och andra resurser för kritiskt granskande reportage, för uppsökande reportage, för undersökande program och för program som stimulerar den offentliga debatten om även de lokala samhällsfrågorna. Vad är det som närradioförsöken har gett av kvalitativa tillskott som inte lokalradion hade kunnat ge? Varför kunde statsmakterna inte helhjärtat satsa på lokalradion, som ju faktiskt inte är så lastgammal? En sak kan jag garantera utbildningsministern, och det är att det aldrig skulle ha kunnat bli utrymme inom lokalradion för rasistiska utgjutelser av det slag som jag här har exemplifierat och som nu på nätterna och även på dagtid sänds t.ex. i Öppet Forum i Stockholm. Vad är det för värde i att ge enstaka, udda människor med förvridet Nr 162 känsloliv och antidemokratiska, antisemitiska eller rasistiska tankesätt Onsdagen den möjlighet att framföra sina s.k. åsikter i etern? Betraktar utbildningsminis 2 juni 1982 tern det som oumbärligt för demokratin att antisemiter i Öppet Forum med radions genomslagskraft kan få komma till tals oemotsagda och därvid inte ens utsättas för besvärande frågor från en kritisk reporter? Har demokratin något att förlora på att sådana uppfattningar sovras bort av vakna och kritiska journalister? Närradion har inte fått en tillfredsställande utvärdering. Det har inte heller allemansradioförsöken fått. Allt detta talar för att vi nu bör avslå den föreliggande propositionen. Jag yrkar alltså bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det hade känts bra om Karl-Eric Norrby något hade kommenterat det närradioprogram som jag citerade, eftersom det har betydelse när det gäller att belysa den tveksamhet som vpk ger uttryck för i de argument som vi har framfört i motionen mot att man nu skall permanenta närradion eller bygga ut denna verksamhet utan fortsatt utvärdering. Vi har satt upp fem punkter i motionen. Närradion gynnar starka organisationer. Den organisation som jag refererat till och som står bakom rasistiska, antisemitiska inslag i närradion har mig veterligt inte någon officiell sammanslutning bakom sig. Men pengar finns tydligen, även om man i programmen då och då appellerar till lyssnarna att skicka in bidrag, så att man skall kunna fortsätta med sina sändningar. Beträffande argumentet att närradion blir en tätortsradio— det har också vi sagt — och att den aldrig kommer att kunna bli någonting för glesbygden i Sverige skulle jag vilja ha en kommentar av Karl-Eric Norrby. Det gäller också argumentet att närradion kan påverkas av kommersiella intressen. Viktigast är dock, som jag sade i mitt huvudanförande, att närradion hämmar lokalradions utveckling. Man borde i stället ha satsat rejält på lokalradion, som startade så sent som 1977, så att den hade fått chansen att utveckla alla sina intentioner och helt uppfylla kraven i propositionen och riksdagsbeslutet om lokalradion, vilka den inte riktigt har kunnat leva upp till. Det hade varit betydligt bättre än att sätta i gång dessa meningslösa Nr 162 närradioförsök. Onsdagen den Vår femte punkt, som jag redan har belyst, är att närradion inte bara kan 2 juni 1982 ge utan tyvärr också ger utrymme för rasistiska och andra odemokratiska

Herr talman! Jag beklagar att Karl-Eric Norrbys inlägg inte var mer belysande. Jag har emellertid med mig en tidningsartikel av Karl-Eric Norrby, som publicerades i Svenska Dagbladet så sent som den 19 december 1981. Där var Karl-Eric Norrby mycket tydlig. Jag önskar att han hade velat hålla fast vid de uppfattningar som han då förde till torgs. I artikeln säger Karl-Eric Norrby: ”Låt oss utreda närradiooch allemansradioverksamheten under ytterligare ett par år. Låt oss pröva nya modeller. Låt oss starta något nytt försök på någon av de orter som idag anmält sitt intresse. Där kan vi i lugn och ro pröva oss fram. —-- Detta bör vi utreda vidare och fatta beslut om när erfarenheter vunnits.” Detta är alltså citat från Karl-Eric Norrbys artikel den 19 december, och jag förmodar att det var efter riksdagsgruppens ställningstagande i denna fråga. Det är exakt detta som vi föreslår i vår reservation. Om Karl-Eric Norrby hade hållit fast vid denna uppfattning, skulle centern och socialdemokraterna i dag ha varit överens. Men nu säger Karl-Eric Norrby att propositionen är väl avvägd, trots att den handlar om något helt annat än vad Karl-Eric Norrby företrädde i slutet av december. Fortsatta försök för inte frågan framåt, säger Karl-Eric Norrby. Nej, inte om man bedriver försöken ensartat och bara trampar på. Vi menar att man skall göra alternativa försök, så att man prövar sig fram för att finna de bästa formerna. Många organisationer står i dag utanför denna verksamhet, men här talas det om närradion som om den vore den verkliga kanalen för organisationernas kontakter med allmänheten. Tittar man på verkligheten, skall man finna att situationen på försöksorterna är en annan. I t.ex. Eskilstuna är — rent statistiskt, de deltar väl litet av och till — 11 sammanslutningar med. I Karlstad rör det sig om 12 organisationer och i Piteå om 8. Men det finns ju på var och en av dessa orter ett par hundra, kanske 300 organisationer. Karl-Eric Norrby vet som gammal folkrörelseman att många av de traditionella folkrörelserna har funnit att närradioverksamheten icke uppfyller deras krav på lokal radioverksamhet. Därför står de utanför och väntar på något bättre. Varför inte ge dem chansen att pröva sig fram till det?
Herr talman! Jag vill ställa två frågor till Karl-Eric Norrby. Den första gäller permanentningen. Karl-Eric Norrby beskrev hur han uppfattade socialdemokraternas och moderaternas syn på den frågan, men vilken är centerns? Är centern beredd att medverka till att vi klart säger ifrån att det 4 fr.o.m. halvårsskiftet är fråga om en permanent verksamhet, så att organisationslivet kan inrätta sig efter den situationen? Den andra frågan lyder: Om föreningarna på en ort vill satsa på närradioverksamhet i enlighet med de spelregler som vi snart kan komma att fatta beslut om, ser Karl-Eric Norrby då någon som helst anledning till att man skulle säga nej till en sådan grupp av föreningar? Finns det någon anledning som Karl-Eric Norrby vill ta fram till att man inte skulle låta föreningarna på den orten komma i gång?
Herr talman! Georg Andersson och Lars Ahlmark har troligen samma uppfattning om vad som föreslås i propositionen, men från sina utgångspunkter ger de innehållet olika betydelse. Georg Andersson påstår att jag har ändrat mig i förhållande till mitt uttalande från 1981. Vad är det då, Georg Andersson, i propositionen och utskottsbetänkandet som går emot vad jag sade i december 1981? Att pröva nya modeller, nya former och söka nya orter, anser jag ligger helt i linje med vad jag uttalade då. Här har närradionämnden helt och fullt möjligheter till just en sådan verksamhet. Departementschefen säger också i propositionen att närradion inte slutligt har funnit sina former. Jag undrar om det inte är så att man försöker komma åt närradion genom att upphöja citeringskonsten till något alldeles unikt i sammanhanget. När jag säger att utvecklingen kommer att stå still, så hänvisar jag till socialdemokraternas reservation och deras uppfattning om närradions framtid. Man har egentligen inte framlagt något förslag om att förändra den nuvarande försökslagen. Man har inte lagt fram något förslag om hur den framtida verksamheten inom försökslagens ram skall utformas. Därav drar jag slutsatsen att man vill ha en helt oförändrad försöksverksamhet. Det, menar jag, för inte verksamheten framåt. Till Lars Ahlmark vill jag säga att den framtida utbyggnaden måste, som jag har sagt till Georg Andersson, bli beroende av närradionämndens inställning i dessa frågor. Den har resurser till sitt förfogande och får bedöma huruvida det finns möjligheter att bygga ut närradion på nya orter och i nya former. Det är vidare beklämmande, Raul Blächer, att lyfta fram programmet Öppet Forum och ge sken av att det skulle vara representativt för närradion. Jag beklagar lika mycket som Raul Blächer vad som har framförts i det programmet. Låt mig dock i sammanhanget konstatera att närradion också sänder kvalitativt oerhört fina program, som mer än väl kompenserar dessa övertramp.

Herr talman! Jag poängterade, Karl-Eric Norrby, mycket tydligt vid två tillfällen i mitt huvudanförande att programmet Öppet Forum icke var representativt för närradion som helhet. Det allvarliga är dock att ett sådant program kan sändas. Varken Karl-Eric Norrby eller utbildningsministern har kunnat övertyga mig om eller gett mig några försäkringar om att sändningar Nr 162 av detta slag inte kommer att upprepas. Onsdagen den Här har vi en avgörande skillnad mellan närradion och övriga etermedia. 2 juni 1982 Journalister och tekniker inom lokalradion, riksradion och TV har i alla avseenden ansvar för att de följer intentionerna i riksdagens beslut och att de Närradioverksamtill alla delar följer avtalen mellan företaget och staten. Likaså har de ansvar het för att på ett riktigt sätt spegla vad som händer inom organisationsoch föreningslivet.Detta har man också arbetat med, i synnerhet inom lokalra dion. Det går att göra den typen av program. Det var värdefullt att Georg Andersson angav det ringa antalet organisationer på försöksorterna som sänder via närradion. Hela föreningslivet speglas ingalunda på detta sätt. Då är det mycket allvarligt att verksamheten ger utrymme för tillfälliga, s.k. ideella sammanslutningar, som verkligen inte är värda namnet ideella, att komma till tals i etern via närradion. Även om Öppet Forum i Stockholm är ett undantag, är det dock inte ensamt i sitt slag. Det finns andra exempel på sådana sändningar. Radio Järva har haft sändningar på turkiska, där man har uttalat sig till förmån för militärregimen i Turkiet. Olycksfall? Eller är det sådant som kommer att fortsätta efter den 1 juli? Jag efterlyser verkligen ett betydligt större allvar inför denna fråga både

Herr talman! Jag citerade ett uttalande av Karl-Eric Norrby den 19 december i fjol. Jag måste läsa upp en mening ur citatet ännu en gång: ”Låt oss utreda närradiooch allemansradioverksamheten under ytterligare ett par år.” Karl-Eric Norrby frågar nu: Vad är det i uttalandet som inte går ihop med den proposition som nu behandlas? Svaret är mycket enkelt: Karl-Eric Norrby ville ha fortsatt försöksverksamhet, men det föreslås inte i propositionen. I propositionen föreslås en permanentning. Karl-Eric Norrby ville använda uttrycket ”fastare former”, men man inrättar en närradionämnd. Varför inte låta närradiokommittén, som har utredningsuppdraget, fortsätta att utreda, om det är utredningsverksamhet det är fråga om? Varför skall vi ha en nämnd för detta? Är vi så dåliga, vi som sitter i närradiokommittén — bl.a. Karl-Eric Norrby, jag och Göthe Knutson? Nej, det är fråga om att permanenta verksamheten. Man ger den fasta former, man konsoliderar den — man må använda vilka uttryck man vill. Det är en reguljär verksamhet som inleds, om propositionen bifalls och försöksverksamheten avslutas. Vidare säger Karl-Eric Norrby att närradion inte har funnit sina slutliga former. Vad i denna världen har funnit sina slutliga former? Sveriges Radio har inte gjort det. Verksamheten skall utredas på nytt. Utbildningsministern har i dag återigen påmint om att han skall tillsätta en mediekommission som får i uppdrag att se över hur avtalet skall se ut efter 1986. Sveriges Radios 79 verksamhet kommer kanske att se annorlunda ut, men av den anledningen kallar vi den inte för försöksverksamhet. Karl-Eric Norrby gör insinuationer om att somliga vill komma åt närradion. Jag tycker att det olyckliga i hela den här diskussionen — i dag och tidigare — är att man låser sig vid vissa begrepp. Det är fråga om att finna former för en lokal kommunikation, där människor får tillgång till mediet. Sedan kan man kalla det vad man vill, men låt oss söka de bästa formerna för detta, så att enskilda och organisationer får komma till tals och får utnyttja etermediet på det lokala planet. Det är detta vi vill med utredningsarbetet under de fortsatta två åren.
Herr talman! Karl-Eric Norrby säger att närradionämnden skall söka nya orter. Men vad skall vi säga till alla de nya orter som efter dagens beslut kommer att söka närradiokommittén? Skall de få ett bleklagt: nej, kanske, så småningom, sedermera, det skall gå långsamt och successivt? Jag menar att vi tvärtom skall försöka hjälpa till och få så många som möjligt att engagera sig, få föreningslivet att verkligen sätta i gång med en närradioverksamhet där det finns underlag och intresse. Det är den moderata uppfattningen. Jag har ännu inte lyckats få klart för mig vad som egentligen är centerns uppfattning.
Herr talman! Vi har, käre Lars Ahlmark, redan ansökningar liggande i närradiokommittén från organisationer på ett flertal orter som vill sätta i gång med närradioverksamhet. Vi är så att säga översköljda av ansökningar, just ifrån orter som vill sätta i gång. Men jag vill betona att jag tycker ni tar alldeles för lätt på de administrativa och tekniska förutsättningarna för en utbyggnad av närradion, när ni begär detta uttalande från riksdagen. Närradionämnden har att ta hänsyn till organisationernas ansökningar och televerkets möjligheter att etablera sändare. Det är den vägen jag menar att vi måste gå. Vi måste lämna detta till närradionämnden. Jag kan inte fatta annat, käre Georg Andersson, än att den uppgift som närradionämnden har fått och det som är skrivet från departementet i frågan faktiskt ger närradionämnden större möjligheter att pröva nya former för denna verksamhet, pröva nya modeller. Delvis kan jag ge Raul Blächer rätt. Jag har också sagt att detta inte är någon glesbygdsradio utan mera en tätortsradio. Pröva möjligheterna att etablera närradio i just glesbygderna! Detta är en fråga på utredningsstadiet, och man får fortsätta att driva försök. Man får också se hur man skall kunna kombinera närradio och allemansradio för att kanske kunna finna slutliga former för en lokal kommunikation. Låt mig avslutningsvis säga, att skulle vi ha fortsatt efter nuvarande Nr 162 lagstiftning för närradioverksamheten, hade vi inte kunnat stoppa just Onsdagen den sådana icke önskvärda inslag som Raul Blächer här har pekat på. Som jag ser 2 juni 1982 det ger den nya närradiolagen, som jag hoppas riksdagen så småningom skall anta, bättre möjligheter härvidlag. Därför får närradionämnden bättre Närradioverksammöjligheter att stävja sådana övertramp som Raul Blächer har givit exempel het

Herr talman! Konstitutionsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig om förslaget om närradioverksamhet enligt proposition 1981/82:127. I det sammanhanget har man påpekat att utskottet endast har tagit upp propositionens och motionernas förslag från yttrandefrihetssynpunkt. Man har samtidigt påpekat att enligt utskottets uppfattning är det fråga om en vidgning av yttrandefriheten. Man har också noterat att det pågår en utredning om yttrandefrihetsgrundlag. Men när det sedan gällt att dra konsekvenserna av detta, då har utskottet delat sig. Den socialdemokratiska minoriteten har i en avvikande mening påpekat att man vill avvakta denna utrednings resultat, innan lagstiftning beslutas. För att tillgodose det kan jag alltså yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i kulturutskottets betänkande nr 29. Frågan om ansvarigheten behandlas i kulturutskottets betänkande nr 29. Där föreligger det en socialdemokratisk reservation. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna. Någon anledning att argumentera i sakfrågan i dess helhet finner inte jag, eftersom kulturutskottets ordförande, Georg Andersson, utomordentligt skickligt har klarat den saken.

Herr talman! Som framgick av Yngve Nyquists anförande gäller den här kammardebatten två propositioner, dels 1981 82:92 om ansvarighet för närradion. Det är den senare propositionen som behandlas av konstitutionsutskottet. Också här finns det en reservation från socialdemokraterna. Jag vill här påpeka att den socialdemokratiska reservationen inte innebär någon kritik mot förslaget om ansvarighet i sig. Om riksdagen skulle bifalla kulturutskottets majoritetsskrivning, bör även lagförslaget om ansvarighet för närradion antas, säger reservanterna. Det senare lagförslaget går alltså fritt från kritik från de socialdemokratiska reservanterna, och det är värdefullt att notera detta. Vad debatten gäller är alltså frågan om närradioverksamhetens framtid. Konstitutionsutskottet har som bekant fått yttra sig över proposition 127. Däremot har man inte fått tillfälle till någon sakbehandling. Låt mig här säga att konstitutionsutskottet egentligen borde ha fått spela en större roll när det gäller själva sakbehandlingen även av proposition 127. Men remitterat är nu en gång remitterat. I det yttrande som vi avgivit säger vi att närradioverksamheten innebär en vidgning av yttrandefriheten. Om detta konstaterande borde det egentligen inte stå någon strid. Envar som tagit del av den försöksverksamhet som nu bedrivits i tre år måste medge det. Det måste också erkännas att övertrampen varit färre än vad man kanske på förhand hade kunnat spå om. Raul Blächer tog upp ett av dessa fall. Men låt mig här säga att den nya lag vi fått om hets mot folkgrupp kommer att kunna stoppa sådana typiska rasistiska inslag. Vad som händer är — det har sagts av flera talare — att fler röster kommer till tals, att fler åsikter och framför allt fler rent lokala aspekter på skilda problem har kunnat framföras. Med yttrandefrihet menas ju bl.a. möjligheter för enskilda att sprida och ta del av information. Vad som nu händer, om kammaren skulle besluta enligt kulturutskottets majoritetsbetänkande, är att verksamheten med närradio får fastare former och att den utvecklas och byggs ut. Det innebär att fler orter än de nuvarande 16 kan komma med i verksamheten. Jag anser att det betyder en ytterligare vidgning. Men samtidigt som jag gör detta konstaterande är det också på sin plats att påpeka att närradions betydelse ur yttrandefrihetssynpunkt inte får övervärderas. Ett massmedium som av ekonomiska och tekniska skäl inte tycks komma att nå mer än 70 96 av vårt lands befolkning blir från yttrandefrihetssynpunkt ett sekundärt massmedium. Den roll som ett sådant medium spelar kan aldrig jämföras med den roll som dagspressen spelar. Att stoppa de nuvaraude försöken med närradion skulle uppfattas som ett ingrepp i yttrandefriheten. Vpk-motionerna och vpk-yrkandena kan inte tolkas på något annat sätt än att vpk vill lägga locket på närradioverksamheten. Vad socialdemokraterna vill genomföra efter ytterligare två års försöksverksamhet har vi inte fått något klart besked om. Jag noterar att utbildningsministern inledningsvis sade att — det står också i propositionen — närradion inte funnit sina slutgiltiga former. Förvisso är det så att erfarenheterna från den fortsatta försöksverksamheten, som ändå måste betraktas som en något fastare form, får så småningom läggas till grund för nya ställningstaganden. De kan blir rätt annorlunda, spår jag, än vad vi kan läsa ut i dagens proposition och utskottsbetänkande. Vi har från konstitutionsutskottets sida hänvisat till att yttrandefrihetsutredningens förslag och de beslut som riksdagen skall fatta i anslutning till dem kommer att motivera en översyn av närradiolagens bestämmelser från yttrandefrihetssynpunkt. Den mediekommission som aviserats torde sannolikt också ha synpunkter att anlägga när den i sinom tid börjar komma med förslag.

Herr talman! Frågan har redan berörts så ingående att jag inte har Nr 162 anledning att uppehålla mig längre vid den. Jag inskränker mig därför till att Onsdagen den avslutningsvis yrka bifall till såväl konstitutionsutskottets som kulturutskot 2 juni 1982 tets hemställan.
Herr talman! Sven-Erik Nordin säger att det med stöd av de föreslagna nya närradiolagsbestämmelserna om hets mot folkgrupp går att stoppa program av det slag som jag exemplifierade. Men, Sven-Erik Nordin, det är redan i dag mycket problematiskt att över huvud taget beivra hets mot folkgrupp, eftersom hets mot folkgrupp ofta sker i så inlindade former att det inte framgår klart och entydigt att det är fråga om hets. Som jag sade i mitt första anförande har det med stöd av den nuvarande lagen gjorts anmälningar om hets mot folkgrupp. Justitiekanslern har emellertid icke kunnat åtala. Jag får väl trots allt ta litet tid i anspråk för att exemplifiera hur man kan glida i sitt resonemang. Låt mig läsa ett kort utdrag ur det program som sändes: ”A: Vad som förvånar mig också, det var någonting de sade på nyheterna i går om att Springer, han är ju jude vet du, Springer i Tyskland. B: Han med tidningarna? A: Med tidningarna ja. Han äger ju hela den här stora koncernen, Springerkoncernen, och där ingår ju massvis med tidningar vet du, ungefär som Bonnier här i Sverige. Nu skall han köpa upp den här Berlingske Tidningen i Köpenhamn. Han köper upp då alltså så det blir som ett slags israelisk maffia som tar hand om hela massmedian här. B: Bankväldet har de ju redan tagit hand om. A: Det fattas bara att de köper upp den andra israelen här som har Expressen och Dagens Nyheter och FIB Aktuellt och de här vet du.” Ungefär så går man på i resonemangen. Men försöker jag åtala för hets mot folkgrupp — det är hets mot folkgrupp — är det mycket tvivelaktigt om det går att komma åt det juridiskt. Vpk har icke försökt att stoppa närradion. Vi har yrkat avslag på propositionen. Det är alldeles riktigt som Georg Andersson säger att det gäller att finna de goda formerna för lokalradio av det slag som vi eftersträvar, där föreningslivet kan komma till tals. Vi har redan andra möjligheter att utveckla detta.
Herr talman! Raul Blächer gjorde i hastigheten ett felaktigt påstående. Han sade att jag hade hänvisat till närradiolagen när det gällde frågan om att beivra brott mot lagen om hets mot folkgrupp. Den senare lagen är en speciell lag, och det tror jag att Raul Blächer känner till — detta var bara en felsägning i hastigheten. Nu tog Raul Blicher rent allmänt upp de problem som finns när det gäller att beivra de övertramp som sker. Men som gammal journalist borde Raul Blächer väl känna till att vi här i landet har en mycket vidsträckt 83 yttrandefrihet såväl i dagspress som i etermedia. När Raul Blächer nu bekymrar sig över att man inte har lyckats beivra de fåtaliga övertrampen är det i så fall en kritik mot de grundlagar som vi har på det här området. Vi får väl se huruvida Raul Blächer och hans partikamrater framdeles kommer att uppträda med motioner som begär skärpningar i lagen om vår yttrandefrihet. Jag tror att Raul Blächer vid närmare eftertanke inte kommer att göra det. På något sätt vill han nu glida ur uppfattningen att man ingalunda tänker stoppa närradion. Men vi minns rätt väl när vpk för tre år sedan inte ens ville vara med om att en försöksverksamhet skulle inledas på det här området.
Herr talman! Nu har vi en försöksverksamhet. Att vi för tre år sedan var tveksamma till den nya närradion är en sak, nu har vi bara yrkat avslag på den framlagda propositionen. Och det må räcka för ögonblicket. Vi kan, som Georg Andersson säger, fortsätta att utvärdera och pröva de lämpligaste formerna för denna lokalradio.

Det finns en problematik i dag när det gäller detta, Sven-Erik Nordin. Låt oss erkänna det. Vi är kolleger, då skulle vi också kunna se allvaret i detta. I synnerhet i radiosändningar kan man framföra sådana här uppfattningar, som det nu ligger till i närradion. Det hade omedelbart beivrats på ett helt annat sätt om det hade förekommit i riksradion, TV eller lokalradion och med helt andra konsekvenser. Men nu har det inte gått att väcka åtal i detta sammanhang. I riksradion och lokalradion hade det över huvud taget aldrig kommit fram till sändning. Det enda som skulle kunna inträffa är ett olycksfall i en direktsänd intervju, men det har hittills inte inträffat. Det allvarliga är emellertid att man opåtalt och ostraffat har kunnat sända program av det här slaget. Detta har icke med yttrandefrihet att göra.

Herr talman! Vpk-motionen går ut på att riksdagen skall avslå propositionerna 127 och 92. Gör man det läggs locket på, eftersom ingenting händer. Försöksverksamheten upphör naturligtvis då — även om vpk i dag tänker rösta på den socialdemokratiska reservationen, som innebär ytterligare försöksverksamhet. F. ö. har ju Raul Bläöcher sprungit litet grand från åsikt till åsikt, och det finns faktiskt inte anledning att ta upp kammarens tid med att närmare granska de olika synpunkter som han har framfört.

Herr talman! Även om det är en gammal tanke att föreningar och församlingar borde få rätt att bedriva lokala radiosändningar, tror jag det är riktigt att säga att närradion blev en politisk fråga när folkpartiet förde fram den i valrörelsen 1976. Under de sex år som gått sedan dess har idén mötts med stor entusiasm från många föreningars sida, men också med en ström av egendomliga argument från framför allt socialdemokraterna, liksom också från andra delar av det svenska åsiktsetablissemanget. Vi har emellertid stått på oss och hoppas att vi nu har nått den punkt då riksdagen fattar det beslut som innebär det definitiva genombrottet för närradion. Lars Ahlmark kallade vårt engagemang halvhjärtat. På den punkten - men det är också den enda! — tror jag att det finns anledning att fästa större tilltro till de uppgifter som Georg Andersson har lämnat här i debatten. Det var ingen hejd på de faror som hotade om pastorer och föreningsfunktionärer skulle få rätt att i radio säga det som de i mer än hundra år hade haft rätt att trycka i sina medlemsblad. Sveriges Radio varnade för att deras program skulle blandas ihop med närradions. Televerket var till en början oroligt för de tekniska komplikationerna. Argumenten var ofta oförenliga. Några talade om att radion skulle bli alltför amatörmässig, så att ingen skulle lyssna på den. Andra talade om riskerna med kommersialism och professionalism. En mäktig intresseorganisation skrev i ett remissvar: ”I längden torde det inte vara möjligt för någon organisation att förlita sig på enbart personlig entusiasm hos ett antal medlemmar.” Den formuleringen är i sig ett skrämmande bevis för hurlångt ett ledande organisationsskikt kan fjärma sig från föreningslivets vardag i vårt land. Jag citerar igen: ”I längden torde det inte vara möjligt för någon organisation att förlita sig på enbart personlig entusiasm hos ett antal medlemmar.” Tack och lov att den meningen inte bygger på någon djupare kännedom om föreningslivet i Sverige i dag. Det finns ju tusentals föreningar som inte har något annat att lita till för någon del av sin verksamhet än personlig entusiasm — och det fungerar. De egendomligaste argumenten har socialdemokraterna genomgående stått för. Till en början var de emot försöksverksamheten, nu anser de att den måste förlängas. Det kanske allra egendomligaste argumentet — Georg Andersson har också upprepat det här — är att denna förändring av lagstiftningen på radioområdet tillkommit på något sätt som inte är fullt korrekt. Folkpartiet förde fram sin ståndpunkt före valet 1976. Utbildningsminister Wikström annonserade på folkpartiets landsmöte 1977 att den första trepartiregeringen tänkte gå från ord till handling. Försöksverksamheten inleddes 1979. Folkpartiet och andra partier talade mycket om frågan i valrörelsen 1979. Försöksverksamheten har nu pågått i mer än tre år. Georg Andersson kallar sig reformist. Jag vet inte vad han har för krav på långsamhet i reformarbetet, om han anser att tiden inte är mogen att nu fatta beslut i en fråga som behandlats i två valrörelser, underställts folket i val vid två tillfällen och prövats med försöksverksamhet i tre år. Ett annat egendomligt argument är den konstlade motsättningen mellan närradion och lokalradions självklara skyldighet att i sin verksamhet ge utrymme för föreningslivet. Det är två helt olika former av radio, som kan och bör existera sida vid sida. När försöksverksamheten till sist kom i gång var intresset mycket stort, och listan med ansökningar blev i sig en dementi på alla olycksprofetior som gjorts. Inte skulle sändningar av Dalsjöfors Hem och Skola-förening leda till en kommersialisering av etermedia! Inte skulle estländarna i Göteborg omedelbart börja bryta mot tryckfrihetsförordningen! Inte skulle Brukshundsklubben i Spånga missbruka sin nya uttrycksmöjlighet! Inte skulle Armeniska kulturföreningen eller Yxhults idrottsklubb eller Sandvikens orkesterförening hota lag och ordning i Sverige! Nej, närradion har visat sig fylla ett behov. Invandrare som kämpar mot isoleringens risker har fått en programservice och en chans till kontakt med landsmän som Sveriges Radio aldrig kan ge. Kristna församlingar, som söker efter nya vägar att evangelisera, kallar närradion för bönesvar. Minoritetsgrupper av olika slag har slagit fast: För första gången har vi i närradion fått chansen att verkligen nå ut med vårt budskap. En äldre socialdemokrat på en ort där socialdemokraterna sänder närradio och där den dominerande tidningen på orten också är socialdemokratisk sade till mig när närradiokommittén var där på besök: Det är så roligt att göra närradio, och det bästa av allt är att inte någon journalist skall censurera det man vill ha ut. é Vi har från folkpartiets sida fortsatt att argumentera för närradio, för den vidgning av yttrandefriheten som detta innebär. Det enklaste och mest grundläggande argumentet av alla är: Antingen lyssnar folk på närradion, och i så fall tycks den fylla ett behov. Eller också lyssnar de inte, och då behöver den inte heller vara förbjuden. Ett argument som anförts är att närradio är för dyrt. Det är ett helt orimligt argument. Från regeringens sida brukar man jämföra närradion med en stencilapparat. Jag är mycket lojal med regeringen i allmänhet och föredragande statsrådet i synnerhet, men på den här punkten skulle jag vilja citera närradioföreningen i Karlstad, som haft en invändning: Närradion är inte eterns stencilapparat. Med dagens priser på stencilapparater är det billigare att sända närradio. Så till de påstådda övertrampen. Man målar, som Raul Blächer här tidigare, upp bilden av närradion som ett forum för rasister, etc. Resonemanget är generande svagt. Inte avskaffar man pressfriheten varje gång det sägs någonting förgripligt i Ny Dag! Inte kräver man att hela Sveriges Radio skall stängas, varje gång det sänds något olämpligt i Radio Göteborg. Varför skall Hem och Skola-föreningen i Dalsjöfors, Armeniska kulturföreningen eller Yxhults idrottsklubb få lida för att det har förekommit några enstaka rasistiska program i närradion? Som det har framgått av debatten och som Raul Blächer väl vet införs det nu en lagstiftning som gör att en förening som fälls för t.ex. rashets kan fråntas sin sändningsrätt. På väg är också etiska regler, som föreningarna frivilligt antar, av det slag som finns för pressen. Det är så man skall gå till väga, alltså skapa möjlighet att efter tillfredsställande juridisk prövning slippa de uppenbara fallen av missbruk, och i övrigt lita till självsanering. Det är också den väg vi brukar gå när vi försvarar yttrandefrihetens gränser. Det måste vara uppenbait för alla att den fixering vid det ganska lilla antalet övertramp som har förekommit i närradion är ett uttryck för en desperat brist på argument mot denna radioform, som man av andra skäl har bestämt sig för att vara emot. Närradion har inneburit — jag har nämnt det tidigare — en kraftigt förbättrad programservice just för invandrarna. Det skulle vara en stor otjänst mot just invandrargrupperna, om man med hänvisning till att det förekommer hets mot invandrare skulle förbjuda närradion. Nu införs, som också är bekant, vidgade regler när det gäller hets mot folkgrupp. Det är ett typiskt svepskäl att just nu göra en stor affär av att det förekommit rasistiska inslag vid några tillfällen i närradion. Georg Andersson citerade en folkpartist som var positiv till allemansradion. Jag vill understryka att den folkpartisten helt följer partilinjen. Det är vår ståndpunkt att allemansradion är en utmärkt form av radio. Den socialdemokratiska rörelsen är därmed splittrad i närradiofrågan. På vissa håll använder socialdemokraterna själva närradio, och de som ägnar sig åt den har ofta blivit mycket entusiastiska. Det är en ödets ironi att den socialdemokratiska partikongress som beslöt att socialdemokraterna skall vara emot närradio direktsändes i närradion. Det socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning i Stockholm har gjort ett reportage från en förenings närradioverksamhet, där man entusiastiskt talar om sändningarna och skildrar en nattsändning med telefonväkteri. Jag citerar: ”Tio minuter efter midnatt kopplas första samtalet in. Den här gången är det en liberal som ringer och skäller på sossarna för att dom inte vill ha någon närradio. Jonas, Mats och Johan blir indignerade och förklarar att visst vill vi ha närradio, annars skulle vi ju inte sända som vi gör, eller vart tror du du har ringt. Till riksradion kanske.” Tänk om Georg Andersson och socialdemokraterna här i riksdagen kunde dela den positiva syn som de socialdemokrater har som själva verkligen har erfarenhet av närradion!

Herr talman! Lars Leijonborg talar om den stora entusiasm som från många föreningar har visats för närradion. Ja, jag känner till den. Men jag känner också till att det stora flertalet föreningar på närradioorterna står utanför närradioverksamheten. Jag tycker att Lars Leijonborg skulle fundera litet grand över vad det beror på. Enligt den senaste statistik som vi har tillgänglig beträffande närradioverksamheten sände 298 sammanslutningar på 16 orter. Allemansradioverksamheten engagerade över 400 organisationer på två orter. Det säger något om dimensionerna. Lägg märke till att bland de 16 närradioorterna är alla tre storstadsregionerna representerade, medan allemansradion bedrivs i mindre kommuner. Tusentals föreningar vill sända — just det. De flesta av dem tillgodoses inte av närradioverksamheten. Lars Leijonborg påstod att socialdemokraterna var emot försöksverksamheten. Detta är fel. Vi ville ha en försöksverksamhet men inom lokalradions ram. Så småningom fick vi den på två orter men först för ett år sedan. Vilka krav ställer Georg Andersson på reformarbetet, frågade Lars Leijonborg. Ja, det skall vara bra reformer innan vi beslutar om dem. Nu är ärendet moget för beslut, sade Lars Leijonborg. Men Karl-Eric Norrby å sin sida sade att vi i dag bara skall bestämma oss för en fortsatt försöksverksamhet. Jag tycker att regeringspartierna skall bestämma sig. Vad är det riksdagen inbjudes att ta ställning till? Lars Leijonborg liksom Karl-Eric Norrby och andra talade väl om allemansradion i allmänna termer. Men vad gjorde och gör folkpartiet för att bygga ut allemansradioverksamheten? Jag har inte märkt en enda aktivitet på detta område. Först sedan fyra centerpartister anslöt sig till vår linje, lyckades vi få ett beslut om att starta ett par försök med allemansradion. Kostnaderna har det talats väldigt litet om. Vad kostar närradion? Ja, den frågan borde utredas bättre. Men vi vet att många organisationer står utanför, därför att de inte anser sig ha tillräckliga resurser. Vad skulle det kosta att bygga ut närradion i hela landet? Vi har undersökt vad det skulle kosta med en heltäckande närradio med den typen av sändare i min hemkommun. Det skulle kosta åtskilliga hundra tusen kronor. Då är det billigare att bygga ut P 4-nätet och sända allemansradio.

Herr talman! Jodå, Lars Leijonborg, det har faktiskt hänt att tidningen Ny Dag har belagts med transportförbud på grund av förgripliga åsikter. Det drabbade även några andra tidningar i detta land. De hade alltför hårt kritiserat det nationalsocialistiska Tyskland och nazismen. Det var under andra världskriget. Jag skall nu inte göra något dumt nummer av att okunnigheten beror på Lars Leijonborgs ungdom, för han har givetvis precis samma möjligheter som jag att läsa historia. Men visst har det förekommit. Vi får väl hoppas att det aldrig mer skall förekomma att man i Sverige hindrar tidningars utgivning därför att myndigheterna inte tycker om deras åsikter. Nu åter till nutiden. Inte har vi från vpk krävt att närradion skall stängas på grund av enstaka men dock fortfarande återkommande rasistiska inslag. Vi har i vår motion helt stillsamt föreslagit kammaren att avslå den föreliggande propositionen. Det är inte att stänga närradion. Det har inget samband med de exempel som jag gav. Exemplen skall snarare ses i anslutning till bristerna i den föreslagna närradiolagen. Vad jag har velat peka på är de utomordentligt stora svårigheterna attmed Nr 162 lagstiftning komma åt hets mot folkgrupp, som f. n. kommer fram enbart via Onsdagen den närradion. Det är bara i närradion som dessa olycksfall inträffar, och det kan 2 juni 1982 ha ett samband med att det inte finns några journalister som sovrar materialet. Närradioverksam Nu citerade Lars Lejonborg med gillande en enda socialdemokrat som het skulle ha sagt att det sköna är att inte någon journalist skall censurera programmen. Men journalister censurerar normalt sett inte sina intervjuade, censurerar inte de föreningar som vill komma till tals. Journalisterna har bara att se till kvalitetssynpunkterna på vad som framförs. Det är vad lokalradion gör, och det är vad förhoppningsvis närradion skall göra i fortsättningen. Men jag efterlyser fortfarande de effektiva medlen att stoppa rasistiska inslag.

Herr talman! Georg Andersson säger att det skall vara bra reformer för att han skall stödja reformarbetet. Det tycker jag är en utmärkt utgångspunkt, men då får vi diskutera om reformen är bra eller dålig. Därför är det väldigt tråkigt att Georg Andersson i sina inlägg, både här och vid andra tillfällen, ägnar så mycket tid åt att påstå att reformen har tillkommit på ett felaktigt sätt, rent formellt. Socialdemokraterna brukar använda uttrycket att den har ”kuppats” igenom, och det är i så fall den enda kupp som har tagit sex år att genomföra. Om detta var en debatt mellan allemansradio och närradio, skulle Georg Anderssons statistik ha varit slående, och jag skulle möjligen vara besvärad av den. Men nu är det ju mycket enklare för mig. Jag tycker nämligen att det är väldigt roligt att allemansradion har fått den tillslutning som den fått på de orter där den har prövats. Det är dock absolut inget skäl mot närradio, därför att närradion har andra fördelar som inte allemansradion har. Därför kan det heller aldrig bli ett argument mot närradion att vissa föreningar står utanför. Till Raul Blächer vill jag säga att jag tycker att ett antal beslut i tryckfrihetsfrågor som fattades under andra världskriget var felaktiga, och man kan vara upprörd över att Trots Allt! eller Ny Dag belades med spridningsförbud. Men den parallell som nu är aktuell är denna: När Ny Dag belades med spridningsförbud, förbjöds Mve samtidigt EFS församlingsblad i Lycksele och en lokal idrottstidning i Ljungskile. Vad ni gör är ju att med hänvisning till några enstaka övertramp begära att ett helt medium, nämligen närradiomediet, skall stängas. Då säger Raul Blächer: Vi vill inte att närradion skall stängas. Vi vill att den skall bedrivas inom lokalradions ram. Men det är ju samma sak, därför att närradio är definitionsmässigt en radio som får bedrivas vid sidan av radiolagen och avtalet mellan staten och Sveriges Radio, utan de krav på allsidighet och opartiskhet som finns där. Att neka föreningar den rätten är att stänga närradion. Ni har varit emot närradion från början. Ni är emot att den nu får fastare former. Era argument 8 lurar ingen. De socialistiska partierna kräver att närradion i Sverige skall stängas, och ingenting som har sagts i den här debatten förändrar den bilden.

Herr talman! När, Lars Lejonborg, har vpk begärt att ett helt medium skall stängas? Försök vara litet politiskt praktisk! Den enda konsekvensen om kammaren i den kommande voteringen bifaller reservationen är ju att utvärderingen och försöksverksamheten fortsätter. Så väntar man tills man också har utvärderat allemansradions och lokalradions utvecklingsmöjligheter, och sedan återkommer man litet längre fram och tar ställning till den eventuella permanentningen av närradion. Skälet till att jag har pekat på och här exemplifierat sändningar i närradion med rasistiskt inslag är att jag har velat varna för följderna av den närradiolag som nu föreslås kammaren att anta. Den ger nämligen icke instrument för att hindra dessa s.k. åsikter att komma till tals. Delar Lars Lejonborg min värdering att hets mot folkgrupp knappast kan höra hemma inom vad yttrandefriheten skall tillåta? Yttrandefriheten måste ändå alltid ha vissa gränser — man får inte kränka enskild person osv. Dessa gränser finns, och dem må vi väl ändå ha, Lars Lejonborg. Jag förstår inte riktigt parallellen med att man under andra världskriget skulle ha dragit in EFS medlemsblad i Lycksele osv. Varken socialdemokraterna eller vi i vpk är ju motståndare till att föreningarna kommer till tals och får göra program och sända dem med hjälp av journalister och tekniker. Det gäller, som Georg Andersson säger, att finna de goda formerna för det. Detta är den praktiska politiken. Vi har inte begärt att ett helt medium skall stängas i dag.

Herr talman! Inte heller jag har begärt att närradion skall stängas, och det vet Lars Lejonborg. Varför då försöka sprida sådana felaktiga informationer? Lars Lejonborg citerade med förtjusning en socialdemokrat som tyckte att det var skönt att journalisterna inte fick censurera i närradion. Om Lars Lejonborg hade varit intresserad av allemansradion, som han påstår, skulle han ha lärt sig av försöksåren i Ängelholm och Ljusdal att där icke i något fall en organisation har hindrats att sända ett program i allemansradion. Journalisterna har icke fungerat på det sättet att de har censurerat och klippt och tagit bort, utan de har fungerat som rådgivare. Organisationerna på dessa orter har förklarat för oss att de tycker detta är bra. På en direkt fråga svarade man i Ljusdal: Vi tycker att programmen på det sättet har blivit bättre. Vi har inte upplevt några nackdelar vid'samarbetet med journalisterna. Jag har kritiserat att man nu lägger fram ett förslag i en fråga där utredningsarbetet inte är färdigt, där ett slutbetänkande inte är presenterat och där huvudparten av remissinstanserna har svarat på det preliminära betänkandet att det är för tidigt att nu ta ställning. Nr 162 Om Lars Lejonborg tycker att allemansradion är så bra, varför driver ni då Onsdagen den inte på den verksamheten? Varför gör man ingenting från folkpartiet för att 2 juni 1982 bygga ut allemansradion? Det bästa sättet för er att visa att ni tycker att allemansradion är en viktig verksamhet är att i dag i alla fall rösta på reservation 10, som föreslår att riksdagen skall göra ett sådant uttalande. Man säger nu att närradio och allemansradio inte kan ställas mot varandra. De är olika i vissa avseenden, men i båda fallen skall de dock betjäna organisationer och enskilda på det lokala planet. Det vore intressant att närmare få undersöka om det är meningsfullt att ha både närradio och allemansradio på samma ort. Det är bl.a. den typen av utvecklade försök som jag tycker att man skulle pröva under de närmaste två åren. Om detta vet vi i dag ingenting. Jag tvivlar på att organisationerna skulle uppleva det som meningsfullt att på det sättet arbeta med två olika medier på det lokala planet. Men låt oss pröva, så att vi får den saken belyst!

Herr talman! Det är nästan rörande att höra Georg Andersson och Raul Blächer försäkra att socialdemokraterna och kommunisterna inte har några ambitioner att stänga närradion. Men som jag tidigare har sagt: Närradion är definitionsmässigt en föreningsradio som bedrivs vid sidan av radiolagen och avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Anser man icke att föreningar skall ha den rätten, då vill man stänga närradion. Både socialdemokraterna och kommunisterna har varit emot försöksverksamheten. De har gått emot förslaget att verksamheten skall få fastare former. De hundratals och tusentals människor som nu är engagerade i närradioverksamheten låter sig inte luras. Georg Andersson talar om kostnader. Kostnaderna för närradion beror helt på vilken avskrivningstid man räknar med för den materiel som används. Eftersom Georg Andersson vill att verksamheten skall avvecklas ganska snart, är det rimligt att räkna med en ganska kort avskrivningstid. Jag vill att verksamheten skall bli bestående, och jag anser att föreningarna kan behålla sina radiogrammofoner och vad det nu handlar om. Således kommer jag fram tilllägre kostnader. Faktum kvarstår: De kostnader som är förknippade med närradioverksamheten är inte särskilt höga för några föreningar i Sverige. Raul Blächer återkommer till detta med rashetsen. Jag vill gärna framhålla att det alltid är vällovligt att ställa frågan: Hur kan vi slippa sådant missbruk av yttrandefriheten? Men det är ändå på något sätt en egendomligt vald tidpunkt. Tre saker sker ju nu, och i den riktning som Raul Blächer önskar: För det första har riksdagen redan vidgat den lagstiftning som finns när det gäller hets mot folkgrupp. För det andra är närradioföreningarna i full färd med att anta etiska regler som avråder det som kan uppfattas som rashets.

Det skulle absolut vara en otjänst mot dem om riksdagen lät sig förledas av de argument som Raul Blächer här har anfört och stänga närradion.

Herr talman! Raul Blächer har haft ambitionen att få debatten att handla om något annat än närradions framtid, nämligen om rashets. Han har delvis lyckats få en och annan debattör här i kammaren att haka på den kroken. Även jag måste tyvärr göra det om några minuter. Men jag vill understryka att debatten därmed — det är naturligtvis en medveten strävan av Raul Blächer — handlar om något helt annat än den borde göra. Vi glömmer nämligen bort, herr talman, att närradion har inneburit ökade möjligheter för skilda organisationer att göra sin stämma hörd, att nå kontakt med nya grupper som man inte nått med traditionella metoder. Dessutom har man fått ett nytt moment i sin verksamhet. Knappast någon i denna debatt har pekat på det som borde vara självklart, nämligen att även gamla och traditionellt starka organisationer givetvis måste ha möjligheter att använda sig av nya medier i sin verksamhet. Jag hoppas verkligen, herr talman, att vi kan räkna med att andra nya medier än närradion i ökad utsträckning kommer att ställas till föreningslivets och organisationernas förfogande. Dessa behöver alla möjligheter de kan få för att stärka sin verksamhet. Därför vore det förunderligt om icke den moderna kommunikationstekniken också skulle få användas av organisationerna. Varför skall de sättas i någon form av strykklass i det avseendet? Lars Ahlmark har redan talat om den moderata synen på närradion. Göthe Knutson kommer om en stund att ge ytterligare synpunkter. Jag kan därför fatta mig relativt kort. Jag vill understryka att moderata samlingspartiet redan från början har ställt sig positivt till införandet av närradio. Vi vill att den skall permanentas och att utbyggnadstakten skall bestämmas av föreningslivets önskemål — inte av statsmakternas bedömningar. Låt mig till den historieskrivning som Lars Leijonborg gav foga ett moment till. Det är att 1974 års radioutredning, faktiskt enhälligt, gjorde en beställning till regeringen om att man skulle få denna typ av verksamhet på försök. Det är just vad vi har haft, och det rådde ingen oenighet inom den utredningen om att vi skulle sätta i gång närradioverksamhet. Det är viktigt att notera detta, när det talas om att det här är fråga om saker som mer eller mindre har kuppats igenom. Här har talats om att närradion inte når så många som man kanske skulle Nr 162 önska. Men det handlar inte uteslutande om hur många som lyssnar på ett Onsdagen den visst program. Det intressanta är naturligtvis om närradion har möjligheter 2 juni 1982 att bygga upp en verksamhet så att man på sikt kan få tillräckligt många lyssnare. Det är emellertid i och för sig inte antalet lyssnare som skall vara — Närradioverksamstyrande för om vi ur yttrandefrihetssynpunkt skall möjliggöra närradiohet sändningar. Den typen av kvantitativa krav ställer vi t.ex. inte på bokutgivningen. Vi ställer inte heller, herr talman, sådana krav när det gäller radioeller TV-program i övrigt. Vi förbjuder inte koncernen Sveriges Radio och dess programbolag att sända vissa typer av program, även om vi vet att detistatistiken inte ens blir en nolla utan ett streck, därför att det är så få som lyssnar på programmet. Det rör sig om små grupper, men även deras berättigade krav skall tillgodoses. Här har redan dragits parallellen att det är orimligt att förbjuda tryckandet av böcker därför att man ogillar vad som står i vissa böcker. Vad som har hänt med närradion är faktiskt att den ganska snart har slagit igenom. Den har också haft den stora fördelen att den inte har belastat statskassan på det sätt som många andra verksamheter gör. När man talar om allemansradion skall man notera att det är en utomordentligt dyrbar verksamhet. Jag har varit med om att styrelsen för Sveriges Radio-koncernen fatta beslut om försöken med allemansradio. De två försök som vi i dag har kostar miljonbelopp. Efter de jämförelser som har gjorts med närradion är det inget tvivel om att närradion ekonomiskt sätt är ett mycket fördelaktigt alternativ. Raul Blächer har talat om rasism, och han försökte här spela upp en kassett. Jag förmodar att det är samma kassett som också jag har fått. Det gäller ett program som sändes den 30 mars 1982 mellan kl. 09.15 och 09.45. Raul Blächer kunde inte spela upp kassetten av det enkla skälet att monopolföretaget Sveriges Radio blockerade den linje som han skulle ha använt. T. o. m. i denna kammare lider vi, herr talman, av monopolets härjningar. Oavsett vad vi skulle ha fått ta del av, skall man ha klart för sig att sådana här program är undantag — mycket sällsynta undantag, som ingen har ställt sig upp att försvara. Vad som nu ändå har skett är att vi får en lag om ansvarighet för närradion. Bl. a. skall det för programverksamheten finnas programutgivare med uppgift att förebygga yttrandefrihetsbrott. Vidare kommer sammanslutning som sänder program av detta slag bli skyldig att ersätta uppkommen skada tillsammans med den som är ansvarig för brottet. Sammanslutningen i fråga skall se till att varje program spelas in och att inspelningen bevaras minst sex månader efter sändningen. Det är ändå krav som kan innebära förbättringar på detta omtåde. Raul Blächer säger att det som hänt inte skulle ha inträffat om det hade gällt lokalradion eller riksradion. Ja, Raul Blächer är ju en gammal lokalradiomedarbetare, men jag tycker det är ett djärvt påstående av honom när vi i dessa dagar upplever hur lokalradion i Göteborg dels har fällts i domstol för just yttrandefrihetsbrott, dels har fällts i radionämnden för inte mindre än 15 program. Hur kan Raul Blächer då stå i denna talarstol och säga 93 att sådana här saker inte händer i lokalradion? Det är uppenbarligen just vad det gör. Herr talman! Låt mig avsluta med att säga några ord om det särskilda yttrande som moderaterna i konstitutionsutskottet tillsammans med en folkpartist har avgivit. Det gäller frågan om sändare. Nu tvingas närradioföreningarna att använda sig av televerkets sändare, något som detta monopolivrande verk säkerligen gläder sig åt. Men några tekniska eller ekonomiska problem för föreningarna att använda sig av den typ av sändare som behövs finns faktiskt inte. Så fort det är praktiskt möjligt bör föreningarna själva få välja teknisk utrustning.

Herr talman! Jag vill inte bestrida Sveriges Radios rättighet att banda den här debatten och på så vis hindra mig från att spela upp nämnda inslag ur Öppet Forum-sändningen i Stockholms närradio. Jag hoppas bara att Anders Björck lyssnar igenom bandet. Om han redan har gjort det, vill jag uppmana honom att göra det en gång till. Då kanske han finner att det inte är riktigt att jämställa den antisemitiska hetsen i det programmet med den i och för sig grova satiren i Radio Göteborg, som har blivit föremål för anmälan till radionämnden och fällts i domstol. Dessutom faller faktiskt Anders Björck på eget grepp när han gör den här jämförelsen. Radio Göteborgs sändningar har det dock gått att beivra. Däremot har de även nu pågående sändningarna i Öppet Forum i Stockholms närradio icke gått att beivra. Sannolikt kommer de inte heller att kunna beivras med den nya radiolagen, eftersom det är så utomordentligt svårt att juridiskt binda någon för hets mot folkgrupp. I synnerhet är det svårt när man avsiktligt glider på formuleringarna, såsom man gör i det program som jag har tagit exempel från och delvis citerat ur. Anders Björck pläderar för närradion, och det må han naturligtvis göra. Jag ärinte helt överens med honom om att det är ett nytt och kreativt moment som har tillkommit. Den kreativiteten finns redan inom lokalradion och skulle kunna uppmuntras genom att lokalradion fick ökade resurser och större möjligheter att genomföra det utvecklingsprogram som man vill få till stånd. Där har vi alltså olika uppfattningar. Jag har fått debatten att handla om något annat än närradions framtid, påstår Anders Björck. Men angår det icke närradions framtid, huruvida man kan eller icke kan beivra och hindra denna typ av program, oavsett om programmet är ett undantag och oavsett om det är bara en station — men det är tyvärr flera — som har gjort sådana här övergrepp mot yttrandefriheten?

Herr talman! Jag har lyssnat på det band som vi båda har tillgång till, och jag delar självfallet inte de uppfattningar som förts fram i det här programmet, men det ankommer ju inte på vare sig Raul Blächer eller mig att ta ställning om och hur; en juridisk prövning av detta skall ske. Det tillåter inte arbetsformerna för den här kammaren, och vi har alltså inga möjligheter Nr 162 att ta ställning till vilken bedömning allmänna åklagaren, i det här fallet Onsdagen den justitiekanslern, har gjort eller inte gjort. Men vi har fått ett förstärkt skydd 2 juni 1982 på detta område, och jag hoppas att det kommer att leda till en bättre tingens ordning. Närradioverksam Men helt säker kan man naturligtvis inte vara så länge man vill slå vakt om het yttrandefriheten. Det kommer alltid att uppstå en besvärlig kollision mellan det som man tycker illa om och som är ren smörja och det som man ändå anser att människorna i yttrandefrihetens intresse skall få säga. Det är trots allt så, Raul Bläöcher, att vi bör ha en liberal inställning här i landet i yttrandefrihetsfrågor, och vi bör inte gå fram med förbud i onödan. Det finns andra länder där man har en betydligt hårdare bedömning. Vi har här i Sverige en ung, kvinnlig bokförläggare, Dorotea Bromberg, som blev utsatt för antisemitism — en väldigt otäck sådan — i sitt förra hemland, det kommunistiska Polen. Hon kunde inte verka där tillsammans med sin far inom yttrandefrihetsområdet — det handlade den gången om bokutgivning — utan tvangs flytta sin verksamhet till Sverige. Självfallet vill inte vi dra så snäva gränser för yttrandefriheten att ett meningsutbyte av någorlunda rimligt slag förbjuds. När det gäller frågan om rasism i närradion tycker jag att vi får be vpk att hjälpa till och komma med konkreta förslag till lagtexter som vi i så fall kan stödja oss på för att inskränka yttrandefriheten på det här området. Får vi den typen av konkreta förslag att ta ställning till, tror jag att debatten blir betydligt mera intressant och saklig. Men låt oss inte glömma bort, herr talman, att det torde vara någon promille av programtiden i närradion som har ägnats åt den typ av övertramp som både Raul Blächer och jag tycker väldigt illa om.

Herr talman! Jag delar givetvis till fullo Anders Björcks värderingar när det gäller de demokratiska rättigheterna på yttrandefrihetens område — bevare oss väl för att vi här skulle ha handlat på annat sätt i fråga om Dorotea Bromberg! Visst finns det i åtskilliga länder i världen mycket att hårt kritisera och ta avstånd ifrån när det gäller inskräkningar i de demokratiska frioch rättigheterna på yttrandefrihetens område. Det gör också vpk. Vpk har kommit med konkreta förslag när det gäller rasism. Vi gjorde det i vårt lagförslag om hets mot folkgrupp. I den frågan har vi väckt en motion, som Anders Björck kan läsa. Vi röstade för vårt konkreta förslag, men det voterades bort. Vi behandlar alltså den här frågan med ett betydande allvar. Givetvis har jag icke avsett — och det tror jag inte heller att Anders Björck har fått för sig — att diskutera åklagarens sätt att handla och om detta har skett i överensstämmelse med lagen. Sannolikt har åklagaren gjort vad han kunde. Jag har velat peka på de utomordentligt stora svårigheterna när det gäller att komma åt hets mot folkgrupp, även med den nu gällande lagen. Det är också 95 vad Göran Folin pekade på i sin debattartikeli Dagens Nyheter i går, som jag också kan rekommendera Anders Björck till läsning. z Men det finns stora problem när det gäller yttrandefrihetens yttersta gränser, och där har vi trots allt en bättre möjlighet i den nuvarande lokalradion, riksradion och televisionen att redan från början med kunnigt yrkesfolk sovra bort och hindra denna lilla promille. Även om det är en promille, Anders Björck, är det ju inte det kvantitativa vi skall tala om när det gäller närradion. Jag kan hålla med om att det kanske bara är någon promille av programmen i närradion som innehållit rashets av det här slaget, men det är ju det kvalitativa, att det över huvud taget har fått förekomma, som är det allvarliga. Det är där vi får fortsätta att diskutera de konkreta förslagen. Det kommer vi säkert att få återkomma till.

Herr talman! Såvitt jag kan förstå fyller den lag om ansvarighet i närradion som vi nu har att ta ställning till — och jag kan inte finna annat än att vpk sluter upp bakom den — en lång rad av de krav som vi rimligtvis kan ställa på denna verksamhet. När det sedan gäller lokalradio, riksradio och television, som sänds inom Sveriges Radios ram, har vi någonting som heter radionämnden, som granskar verksamheten. Då förtjänar det kanske att påpekas, eftersom Raul Blächer så väldeliga prisar dessa medier, att det är ett par dussin fällande eller kritiserande utslag varje år när det gäller den monopolradio och TV som vi har här i landet. Detta kan man aldrig undvika, och det kommer vi icke att kunna undvika när det gäller närradion heller. Det intressanta är ändå att närradion ger möjligheter att komma till tals på ett helt annat sätt än vad Sveriges Radio-koncernen hittills har kunnat erbjuda.

Herr talman! Jag vill med anledning av den socialdemokratiska reservationen nr 10 vid kulturutskottets betänkande 1981/82:29 plocka fram några alltför vanliga iakttagelser beträffande centerns agerande i olika frågor. Vi hade, som det sagts tidigare i denna debatt, här i kammaren den 25 mars en debatt om allemansradions utveckling och förstärkning. En reservation från socialdemokraterna i kulturutskottet yrkade på detta. Den gick i samklang med de krav som Johan A. Olsson, centern, och jag hade ställt i en motion, inlämnad under allmänna motionstiden. Motionen var framställd på grund av de positiva erfarenheter vi fått genom den försöksverksamhet med allemansradio som pågår i vår hemkommun, Ljusdal. Herr talman! Döm om min förvåning, när Gunnel Jonäng och Johan A. Olsson, centern, samma dag, några timmar efter det att de medverkat till Nr 162 avslag på socialdemokraternas reservation, lämnade in en motion i anledning Onsdagen den av närradiopropositionen — med samma yrkande som de strax innan 2 juni 1982 avslagit! or rskroARiA Vad är detta om inte ett försök till ett fult taktiskt utspel? Är centern Närradioverksamintresserad eller inte av att allemansradion får fortsätta sin verksamhet? Jag het håller med om det som stod i centerns eget organ, Hälsinglands Tidning, redan den 10 mars beträffande närradiopropositionen. Där står att läsa: ”På vilket ben skall centern stå?” Men om det nu finns en ärlig vilja hos centerledamöterna Gunnel Jonäng och Johan Olsson i fråga om allemansradions fortsatta verksamhet, så är det bara att rösta med den socialdemokratiska reservationen och deras egen motion. De har skrivit att de anser att departementschefens uttalande i propositionen — att han ”ser det som värdefullt att denna verksamhet kan fortsätta ännu någon tid på de villkor som gäller” — tyder på en mycket snäv och restriktiv syn. Gunnel Jonäng och Johan Olsson finner det angeläget att allemansradion får fortsätta sin verksamhet som en naturlig del av lokalradion och att inga restriktiva uttalanden görs. Det sist upplästa om angelägenheten av att allemansradion får fortsätta överensstämmer i allt väsentligt med reservation nr 10 av socialdemokraterna. Kommer nu centerpartisterna Gunnel Jonäng och Martin Olsson att stödja sin egen motion eller skall vi få ett centersvek även denna gång i detta ärende. I så fall stärker det oss i vår uppfattning att centern försöker sitta på två stolar. Herr talman! Vi socialdemokratiska ledamöter från Gävleborgs län väntar med stor spänning på den förestående omröstningen för att än en gång få testa hur det står till med centerns trovärdighet. Kommer länets centerpartister — Gunnel Jonäng och Johan Olsson — att stå för sin egen motion denna gång och bifalla vår reservation nr 10? Vi tror det inte.

Herr talman! Jag vill ställa en mycket kort fråga till Iris Mårtensson med anledning av hennes inlägg. Jag vill fråga vad hon lägger in i vad som sägs i reservationen. Vad kommer att bli följden om reservationen vinner? Blir det någon skillnad i förhållande till om utskottet vinner i denna fråga? Det skulle vara ytterst intressant att få veta detta av Iris Mårtensson själv, som ju finns nära allemansradioförsöket i Ljusdal. Vad är det som skiljer reservationen från utskottets skrivning? Vad är det som gör att man måste ifrågasätta centerpartiets och centerpartisternas hederlighet i denna fråga?
Herr talman! Skulle det inte vara någonting som skiljer oss åt stärker det mig i min uppfattning att vi måste stödja reservation nr 10. Då hoppas jag ” också att centerledamöterna Gunnel Jonäng och Johan Olsson vågar rösta för reservation nr 10.
Herr talman! Jag vill fråga vad som egentligen blir följden om reservationen vinner över utskottets hemställan. Det var den skillnaden jag gärna skulle ha velat få beskriven. Vad händer med allemansradion, dess utbyggnad till andra orter osv., om reservationen vinner? Om jag förstår Iris Mårtensson rätt kommer det att få helt andra följder än ett bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller yttrandefriheten är det väldigt lätt att få alla att hålla med i princip. Det är ingen som säger att man i princip är emot en utvidgning av yttrandefriheten. När det gäller närradion har ett enhälligt konstitutionsutskott konstaterat att närradioverksamheten är en utvidgning av yttrandefriheten. Det är naturligtvis inte särskilt många som frivilligt ställer sig upp och säger att man tar avstånd från det. Nej, herr talman, när man vill inskränka yttrandefriheten tillgriper man en mer subtil metod. Man plockar fram ett exempel på någonting som ingen vill försvara och ingen kan försvara, men som ligger så där lagom på gränsen till detotillåtna att det är svårt att fälla det. Sedan tar man detta som intäkt för att försöka få stopp på alltsammans. Det är den senare metoden som Raul Blächer använt sig av här i dag. Den är mycket trevligare, och han slipper säga vad han egentligen vill. Vi menar ju allvar med att vi skall ha ett fritt etermedium, där vi inte skall ha någon myndighetskontroll över vad som sägs utan där det enda kravet är att man skall hålla sig inom yttrandefrihetens ramar. Då får vi räkna med att det även i framtiden kommer att bli ett och annat övertramp, liksom det f. ö. redan förhåller sig inom monopolmediet i dag. Frågan är: Vilket vill vi ha? Vill vi strypa eller minska yttrandefriheten eller är vi beredda på de här obehagligheterna när de kommer, och vill vi ta en debatt och försöka komma åt dem? För demokrater är svaret relativt lätt: Vi skall vidga yttrandefriheten. För vpk är svaret lika lätt: Vi skall försöka täppa till vidgningen av yttrandefriheten. Herr talman! Jag hörde Georg Anderssoni början av debatten uttrycka sig som så att etermedia till sin natur var centralistiska. Det var först på senare tid som det har blivit tekniskt möjligt att decentralisera verksamheten. Georg Andersson säger så väldigt mycket om nya etermedia o. d., men det har inte särskilt mycket täckning i verkligheten. Radion blev centralistisk bara därför att statsmakterna på 20-talet bestämde att den så skulle bli, inte av några speciella tekniska orsaker. Det finns andra områden där vi i dag har begränsningar. Jag tänker på trådöverföringar av radiooch TV-sändningar, där det inte heller av tekniska skäl finns någon anledning att ha etableringskontroll. När det gäller rundradiosändningar måste vi ha viss kontroll över frekvenserna. Det kan finnas vissa tekniska hinder för en absolut fri etablering. Det är helt riktigt. Men det finns ingenting som säger att närradiosändarna måste ägas av televerket. Det finns inte vare sig tekniska eller andra skäl, utom möjligen att man vill lättare få kontroll över sändarna — man vill lättare kunna dra in dem, om man vill göra slut på närradion. Eller man är möjligen så klurig att man, om man kommer fram till att det i många fall är dyrare för föreningarna att hyra sändarna av televerket än att föreningarna själva äger dem, gör som Georg Andersson och använder kostnaderna som ett argument mot närradion. Sedan är man själv med och driver upp kostnaderna. Herr talman! I likhet med Sven-Erik Nordin är jag något förbryllad över den handläggning ärendet har fått. Min förvirring och förvåning hänför sig till att jag har läst riksdagsordningen 4 kap. 6 § första stycket. Jag är något förvånad över det sätt på vilket ärendet har remitterats. Jag ämnar i en kommande votering stödja reservation 7 och i övrigt utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara helt kort vända mig till Torkel Lindahl. Det är inte fråga om att stänga närradion från den 1 juli. Det står ingenting om det i de socialdemokratiska reservationerna till betänkandet eller i vpk:s motioner, som tillgodoses i dessa reservationer. Det är i synnerhet inte med anledning av några rasistiska inslag i vissa program som detta i så fall skulle ha aktualiserats. Det har icke aktualiserats, och det står icke någonting i utskottsbetänkandet om de rasistiska inslagen. Det enda som förekommer där är en bagatellisering av de farhågor som har väckts mot de övertramp och yttrandefrihetsbrott som kan komma i närradion. Vad är det som gör att den ene talaren efter den andre nu tar till resonemanget om att det skulle vara fråga om att stänga närradion? Är det valutgången den 19 september som ni är rädda för, som gör att ni inte skulle kunna skynda långsamt och vänta på en fullständig utvärdering av närradion?

Herr talman! Hur valutgången blir får vi se, Torkel Lindahl. Vpk kommer att tala klartext i närradiooch lokalradiofrågorna även i valrörelsen så fort vi blir tillfrågade och så fort vi går ut och talar om dessa frågor.
Herr talman! Raul Blächer har inte lyckats göra klart vad han står för. Men så mycket är klart att han inte vill att närradion skall ha fastare former eller att vi skall utvidga verksamheten.

Herr talman! Det är risk för att jag kommer att dra upp Raul Blächer i ännu en debattomgång. Det har varit en intensiv debatt om närradion, och det är ganska naturligt med tanke på att närradion på ett tidigt stadium, redan från början, tilldrog sig mycket stort intresse. Det kvarstår, och det är positivt. Jag har som många andra dock förvånats över att den här debatten i så hög grad har kommit att koncentreras kring en kommunistisk företrädare i kammaren och mera handlat om rasism och yttrandefrihet än om närradio, vilket Anders Björck påpekade i sitt inlägg. Men det finns ett och annat i den motion som kommunisterna har lagt fram som borde kunna tas upp — även om vi nu har nått slutskedet av debatten — och som återför oss till att diskutera närradion. Man säger i motioner från vpk att närradion gynnar starka organisationer. Men snälla nån, det är fel. Det är flera talare som har framhållit detta.

Vpk säger vidare i motionen att närradion blir en tätortsradio. Det är klart att om man i försöksomgången företrädesvis väljer ut tätorter så kommer intresset att knytas dit, för där finns fler föreningar. Men ingenting kommer att hindra närradion från att också bli expansiv och av största värde i de bygder där det bor få människor. Får vi bara fram ett beslut om en frihet att etablera närradio, liksom en permanentning av närradion, som vi moderater vill, nämligen att föreningslivet självt får styra utbyggnadstakten, ja, då har vi också de små orterna med i bilden. Då kommer också landsbygden att kunna visa sitt intresse. Att det finns ett stort intresse för en närradio på många orter vet vi genom alla de förhandsanmälningar som har inkommit till närradiokommittén. Vpk säger vidare: Närradion kan påverkas av kommersiella intressen. Visst — det behöver man inte skriva en motion om. Det har emellertid visat sig att närradion icke låtit sig påverkas av kommersiella intressen. Det har varit ytterst få övertramp när det gäller vårt förbud — jag säger vårt, eftersom jag sitter med som ledamot i närradiokommittén — mot sponsring och reklam. Nr 162 Den kommersiella hotbilden har sålunda icke blivit förverkligad och utgör Onsdagen den inte heller något hot mot den fortsatta verksamheten. 2 juni 1982 Vpk säger också att närradion hämmar lokalradions utveckling. Det är möjligt. Men visste inte om det, för det är ju helt skilda etermedia. Eller Närradioverksamrättare sagt: Det ena ingår i ett stort och mäktigt företag, nämligen Sveriges het Radio-koncernen, och det andra är de små föreningarnas och de religiösa samfundens egen fria radio. Men är det på det sättet att vpk vill tillmäta närradion en så stor betydelse redan i begynnelsen, att man säger att den håller på att konkurrera ut lokalradion, så la bonne heure: Det är intressant och det stärker ju argumenteringen för att vi snabbt skall få fram en fri etableringsrätt för närradion, alltså till skillnad från regeringens proposition. Vi moderater beklagar på den punkten ställningstagandet i propositionen, det lägger tyvärr en hämmsko på utvecklingen. Vi vill att föreningslivet självt skall få bestämma utbyggnadstakten. För resten — behöver inte lokalradion konkurrens? Jag är medveten om, när jag talar till vpk, att det inte är konkurrenssamhället som vpk förordar, utan det är det totalitära samhället, där det inte förekommer något fritt konsumtionsval och inte heller någon konkurrens. Men vi andra i Sverige tycker att konkurrensen är bra, och om lokalradion är sämre än närradion, så får väl lokalradion skärpa sig — det blir ju bra för alla människor. Så kommer då det sista påståendet i den kommunistiska motionen, att närradion kan ge utrymme för rasistiska och andra odemokratiska inslag. Ja, om detta har det här och nu stått mycken debatt. Jag kan instämma i vad flera talare har sagt. Men, herr talman, frågan är: Vill Raul Blächer göra ingrepp i tryckfriheten? Det övertramp som förekommit i närradion inskränker sig till ytterligt få tillfällen. Det har blivit mycket uppmärksammat, och följaktligen har det också fått bemötande. Därmed är så att säga renhållningen när det gäller rasism klar. Det fungerar så i vårt svenska samhälle, till skillnad från vad som är fallet i de totalitära samhällena på andra sidan Östersjön. Det förekommer där väldigt mycket av förföljelse av människor. Detta nämndes här tidigare i debatten. Det förekommer en judeförföljelse som aldrig har varit så omfattande som den är i dag i Sovjet och andra kommunistiska stater. Här i Sverige förekommer inget sådant. Men det förekommer i tryckta skrifter, Raul Blächer, att man gör sig skyldig till rasistiska övertramp. Skall vi då stoppa möjligheten att ge ut tryckt skrift? Raul Blächer säger naturligtvis: Vi vill inte stoppa närradion. Det har han sagt här. Men vi begriper i alla fall att det är den egentliga bakgrunden till det hela. Nu frågar sig någon varför jag har stått här och tagit så mycket tid i anspråk för att bemöta vpk:s motion. Jo, herr talman, det är ju på det viset att socialdemokraterna och vpk har slagit följe på den gentemot närradion fientliga vägen. Man har även från socialdemokratiskt politiskt håll gjort allt 101 för att bokstavligen förklena och förtala närradion. Än är det det ena argumentet, och än är det det andra — ungefär som argumenteringen för löntagarfonder. I det här fallet har Georg Andersson framfört ett alldeles speciellt argument — det har också anförts tidigare. Han sade att vi måste få till stånd en jämförelse mellan allemansradion och närradion på samma orter. Ja, men släpp då loss närradion! Då får vi ju en sådan jämförande studie. Den kan naturligtvis vara intressant, men vi moderater vill inte vara med och betala för ett experimenterande alldeles i onödan. Närradion bekostas av de sändande organisationerna. Allemansradion bekostas av dem som betalar licens till Sveriges Radio; allemansradion ingår alltså i SR-koncernen. Allemansradion kostar för en station ungefär 500 000 kr. per år. Det är en hiskligt stor summa i jämförelse med vad närradion kostar föreningarna. Medan närradion bygger på idealitet bygger allemansradion på arbete i precis samma former som Sveriges Radios övriga verksamhet. Det är bara det att människorna liksom föreningarna kan komma dit och vara med och göra program — under överinseende av radiomedarbetare, som alltså måste ha betalt; det är ingenting att säga om att det då kostar pengar. Mitt inlägg skall inte tolkas som någonting negativt gentemot allemansradion. Låt den finnas! Det har vi moderater tyckt från början. Men det är en helt annan form av medium än närradion. Vi har här kunnat ta del av många ytterligare goda skäl för närradion. Jag skall, herr talman, be att få instämma i vad Lars Ahlmark och Anders Björck här har yttrat. Jag vill också instämma i vad Torkel Lindahl, folkpartiet, sade beträffande propositionens förslag om att televerket skall ha monopol på sändarna. Vi har i den moderata partimotionen beträffande närradion framhållit det tokiga i förslaget att televerket skall få monopol på sändarna. När vi nu äntligen får någonting av en fri radio är det paradoxalt att man genast skall låta ett statligt verk skaffa sig monopol på det som är själva förutsättningen för sändningen. Låt oss i stället fatta ett beslut i enlighet med den moderata reservationen, som bl.a. Torkel Lindahl kommer att stödja. Den innebär att föreningslivet självt får lov att bekosta sändare och sätta upp dessa. De skall dock godkännas av televerket — det är så att säga en teknisk förutsättning.

Herr talman! Göthe Knutson är som journalist kollega till mig, och han borde veta att det är en avgörande skillnad i genomslagskraft mellan radiooch TV-sändningar å ena sidan och vad som står i en tryckt skrift å den andra sidan. Det är också det som är anledningen till att man sett till att det i Sveriges Radios avtal och i lokalradions avtal med staten finns mycket mer av närgångna föreskrifter, både påbud och förbud. Samma förhållande återkommer i radioansvarighetslagen, just med tanke på att genomslagskraften är betydligt större på detta område än vad avser tryckt skrift. För sådan gäller betydligt liberalare regler. Parallellen med tryckfriheten är alltså inte riktigt hållbar. Så till vpk:s motion. Min bänkkamrat Göthe Knutson lånade av mig ett exemplar av motionen och riktade kritik mot den. Jag får väl genmäla att motionen håller på alla de fem punkter som vi har tagit upp. Göthe Knutson säger att det i första hand är små föreningar och små församlingar som hittills har utnyttjat närradion som medium. Men att föreningarna är små till sin numerär säger inte att de inte är starka. Det är helt och hållet den ekonomiska styrkan som avgör om man har råd till närradiosändningar eller ej. Om Göthe Knutson och jag var miljonärer och tillsammans skulle starta en förening i något visst syfte — vad det nu skulle kunna vara — och då ville sända närradioprogram, skulle vi vara utomordentligt starka. Styrkan måste alltså mätas ekonomiskt. När det sedan gäller invandrarna vill jag peka på att de faktiskt har fått se sitt utrymme inom lokalradion minskas ganska kraftigt till följd av strypningen av anslaget till lokalradions utveckling. Jag tror att invandrarna och deras organisationer hellre ser att de får ett större större utrymme i lokaloch riksradio och i TV än att de får möjligheter att sända dyra närradioprogram. Också beträffande kommersialiteten håller våra påpekanden. Det finns musikföreningar som har lanserat enbart discomusik i närradion. För att återkomma till invandrarna tror jag dessutom att de vore tacksamma, om de slipper sändningar av typen Öppet Forum i Stockholms närradio.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag tar ytterligare ett par minuter av kammarens ledamöters tid i anspråk. Jag ville utnyttja tillfället att summera den ekonomiska filosofi som Göthe Knutson här uttalar. Den innebär ju att den som kan betala för sig får vara med i närradioverksamheten. Men det som vi betalar gemensamt är för dyrt. Det som vi betalar med licensavgifter är alltså för dyrt, och det skall vi inte satsa på, däremot på de organisationer som har egna resurser. Det är, i klartext, den yttrandefrihetsfilosofi som Göthe Knutson här egentligen uttrycker. Låt allemansradion finnas, säger Göthe Knutson, men vi vill inte betala för experiment. Men det är ju fråga om en allemansradio som är till för alla. Skall vi då inte gemensamt betala kostnaden för den? Vidare har av och till en gammal myt skymtat fram, nämligen den om att närradioverksamhet är förfärligt billig. Hur kan den då vara det? Jo, den bekostas inte över statsbudgeten, utan det är enskilda organisationer som betalar den. Nu har vi gjort en del undersökningar för att ta reda på vad verksamheten egentligen kostar — för kostar gör den ju. Även om de undersökningarna har varit svåra att utföra, kan man dra vissa slutsatser. En slutsats är att verksamheten trots allt kostar ganska mycket. Undersökningen pekar hän mot en årskostnad på ca 5 milj. på de försöksorter som har bedrivit närradioverksamhet. Men då är att märka att ettstort antal föreningar, 63 26, anger att de kostnadsfritt har haft tillgång till lokaler. Vidare anger 27 Yo att de kostnadsfritt har haft tillgång till personal. Vad betyder detta? Jo, att man har utnyttjat lokaler och personal som har varit avsedda för andra ändamål men som inte har redovisats på närradiokostnaders konto. Till detta kommer att propositionen lägger nya kostnader på organisationerna, vilket inte har kommit fram i dag. Jag frågade i mitt inledningsanförande: Hur stora blir de kostnaderna? Nu skall organisationerna betala också den centrala närradiomyndigheten. Preliminärt skall man punga ut med en dryg miljon. Det har uppstått ganska stora bekymmer i utbildningsdepartementet, när man har försökt fördela kostnaderna på försöksorterna. Man har upptäckt att det blir svårt att presentera detta förslag för organisationerna. Det blir nog litet av en kalldusch för dem.
Herr talman! Först vill jag tacka Raul Blächer för lånet av denna motion. Det kan inte hjälpas att motioner ibland kommer på drift. Och såsom bänkkamrat är Raul Blächer en alldeles utomordentlig människa. Dock har vi skilda åsikter, inte bara ideologiskt utan även beträffande närradion. Det är stor skillnad i fråga om genomslagskraft, säger lokalradiomedarbetaren Raul Blächer. Ja, det är så med oss journalister att vi gärna ser det egna mediet såsom det bästa. Jag håller med om att radion har stor genomslagskraft. Men å andra sidan är det först när radioprogrammen uppmärksammas i tidningarna som det kan bli rabalder om dem. Så var förhållandet även med de rasistiska programmen. Försök nu att hålla ihop argumenteringen. Å ena sidan fördömer ni närradion därför att alltför få lyssnar på den. Å andra sidan säger ni att närradion har så många tokiga program att — bevare oss väl — sånt skall man inte lyssna på. Georg Andersson, socialdemokraternas främste företrädare i denna debatt och kulturutskottets ordförande, talade om min ekonomiska filosofi beträffande närradion och gjorde sin egen tolkning av den: betalar man själv för programmen är det O.K. och betalar man genom Sveriges Radio är det fel. Nu har jag emellertid inte uttryckt mig så. Vad jag har försökt säga är att vi har haft en försöksverksamhet med allemansradion. Det är upp till Sveriges Lokalradio att själv bedriva den verksamheten. Det finns inga hinder. Man driver ju sin egen affärsverksamhet. Men närradion, som f. ö. är billig — jag upprepar det — driver föreningarna själva och det finns en valfrihet. Avslutningsvis vill jag bara nämna att enligt den noggranna undersökning som har gjorts om kostnaderna för närradion 70 26 av de sändande föreningarna har lagt ned mindre än 10 000 kr. på sitt första verksamhetsår i etern, alltså tolv månader. Genomsnittskostnaden för ett program är 159 kr. och per sändningstimme 227 kr. Jämför detta med kostnaderna för stannar vid några få milj.kr. Onsdagen den

Herr talman! Ja, Göthe Knutson, jag har arbetat 15 år på tidningar, 10 på Närradioverksamradion men bara 3 år på lokalradion. Egentligen tycker jag något bättre om het tidningar. Men jag tycker naturligtvis också om lokalradion. Det är inte min klockarkärlek till lokalradion som har format vpk:s politik när det gäller närradion. Vi har konsekvent motsatt oss denna nyskapelse i etern. Vi vill värna om lokalradion av skäl som vi har angivit i återkommande motioner på detta område. Vi anser att närradion icke har givit något tillskott, vare sig i kreativ eller annan bemärkelse, som varit värdefullt. Det jag har pekat på i den här debatten är att de praktiska konsekvenserna av den votering vi nu snart skall gå till icke är att närradion stoppas från den 1 juli, om reservationen skulle vinna. Jag har yrkat bifall till de socialdemokratiska reservationerna, med de konsekvenser de har, och så får vi återkomma till debatten om närradio och lokalradio.